Herr talman! Jag vill egentligen framställa en fråga till herr Wickman.

Herr talman! Den fråga jag vill framställa till herr Wickman äger anknytning till det anförande jag höll tidigare i dag. Dessa motiv med rationell bakgrund som herr Wickman nu åberopar står, såvitt jag kan finna, i mycket dålig samklang med den målsättning av mer doktrinär typ — om jag får använda det uttrycket — som herr Wickman presenterade ganska snart efter 1968 års val. I den då angivna målsättningen kom verkligen fram en lust att — jag tror att jag använder herr Wickmans eget uttryck rätt — för statlig företagsamhet förvärva en växande del av näringslivet över huvud taget. Jag kommer inte ihåg exakt vilken procentsiffra, som herr Wickman då nämnde, men det var fråga om en hög siffra. Jag tror knappast att den kunde vara grundad på några rationella motiv utan snarare på en politiskt baserad önskan.

Om herr Wickman ville bekräfta detta, skulle iag för min del hälsa det med tillfredsställelse.

Herr talman! Herr Johansson i Norrköping tog återigen upp den lilla debatt, som vi förde före middagspausen. Jag vill bara säga till herr Johansson i Norrköping att jag inte har anmärkt på det förhållandet att en del statsråd har yttrat sig från denna talarstol under de två senaste dagarna.

Jag är den förste att understryka att det för trevnadens skull är angeläget att det blir så korta anföranden som möjligt i kammaren. Men att gå så långt som herr Johansson tydligen önskar, dvs. att försöka sätta munkavle just på oppositionen, vill jag inte göra. En debatt av detta slag har väl anordnats just för att bereda oppositionen tillfälle att säga vad den tycker om regeringspolitiken. Det är därför mindre klädsamt när en representant för regeringspartiet agerar som ett slags expert på hur oppositionen skall uppträda.
Herr talman! Jag vill inte sätta munkavle på oppositionen — det torde också vara en skäligen svår uppgift. Jag skall nu bara säga det till herr Magnusson i Borås att statsråden finns med i den beräkning som jag har gjort och som klart visar vilken dominans oppositionen haft i debatten. Herr Magnusson ville inte tro på detta under den diskussion vi hade före middagsrasten, men det är ett faktum att så är fallet. Läs protokollen och räkna själv! Jag har rätt i det påstående jag har gjort.
Herr talman! Artigheten kräver att man svarar på en fråga, och jag skall också göra det, även om herr Wedén kanske blir besviken på svarets innehåll. Jag är dessvärre, herr Wedén, precis likadan i dag som jag varit tidigare. Vad jag nu sagt om statligt företagande och om motiven därvidlag är precis detsamma som jag sagt vid många andra tillfällen. Det procenttal, som jag skulle ha angivit efter 1968 års val och som herr Wedén inte kunde erinra sig, behöver han inte anstränga sig för att komma ihåg. Jag har aldrig uppgivit något sådant procenttal. Det var en journalist som gjorde det. Självfallet kommer, förutsatt att den statliga företagspolitiken lyckas, denna att växa i omfattning. Hur mycket den kommer att växa är något som jag vägrar att ha en fixerad målsättning för, eftersom tillväxten kommer att ske i den takt som de statliga företagens egen kompetens möjliggör. Om t.ex. herr Olhede är duktig, kommer det hela att gå snabbare än om han är mindre skicklig.

Herr talman! Under de senaste åren har en rad initiativ tagits av regeringen för att bygga upp en aktiv näringspolitik här i landet. Regeringen och riksdagen har etappvis skapat instrument för denna näringspolitik, dock inte utbyggda till den kapacitet som många av oss önskar. I de sysselsättningssvaga delarna av landet har förväntningarna på den nya näringspolitiken varit särskilt stora, och där är samtidigt besvikelsen mycket stor över den privata storindustrins svaga intresse för medverkan till att åstadkomma ett regionalt väl balanserat sysselsättningsläge. Därför kommer ofta just från de nordligaste delarna av landet de kraftigaste ropen på vidare samhällsåtgärder på den näringspolitiska sektorn. En viktig målsättning för vår näringspolitik är att skapa en produktion som tryggar sysselsättningen och reallöneutvecklingen. Hur ligger det då till med sysselsättningen? Vi kan konstatera att den bistra verkligheten under de senaste tre månaderna åtminstone för den åttondedel av landet som Västerbottens län utgör har korrigerat den beskrivning av sysselsättningsläget i de s.k. skogslänen som återfinns i årets statsbudget. På s. 2 i det avsnitt av budgeten som handlar om inrikesdepartementet talas om en påtaglig nedgång av arbetslösheten även i landets norra delar. Den beskrivningen var riktig för Västerbottens del fram till oktober månad i fjol, men under de tre senaste månaderna har det inträffat en mycket kraftig försämring av sysselsättningsläget. Arbetslösheten har ökat till långt över motsvarande månadsnoteringar de senaste åren, och utbudet av lediga platser har gått ned i samma takt. Man har tydligen börjat få känning av det bortfall av sysselsättning som blir en följd under 1970-talet av att den ökning av arbetstillfällena som en utbyggnad av Vindelälven hade beräknats medföra inte kommer till stånd. Västerbotten har för närvarande en särskilt svår sysselsättningssituation. Sedan oktober månad har ett flertal företag i länet meddelat att de planerar driftinskränkningar och nedläggning av arbete. Redan nu har på grund härav hundratals länsbor friställts, och ytterligare flera hundra arbetstagare väntar på definitiva friställningsbesked. Vid januari månads räkning hade Västerbotten 3 400 arbetslösa. Det är ungefär 800 fler än vid motsvarande tid för ett år sedan. Likadant var det i november och december månad. Vi kan ju tänka oss samma arbetslöshetssituation över hela landet. Då skulle vi i dag ha haft betydligt över 100 000 personer i arbetslöshetsköer på arbetsförmedlingarna runt om i Sverige, dubbelt så många som vi i verkligheten har. Då skulle säkert riksdagsmän från alla delar av landet ha ropat på extraordinära samhällsåtgärder och näringspolitiska satsningar för att åstadkomma arbete i sin landsända. Då skulle i detta inledande skede av den nya riksdagen interpellationer ha haglat över regeringens ledamöter med krav på omedelbara besked om nya jobb. Och den nu pågående remissdebatten skulle helt ha dominerats av inlägg om arbetslöshetsproblem. Men nu är arbetslösheten inte ett problem jämnt fördelat över hela Sverige. Dagens friställda, utan möjlighet att snabbt få jobb inom sin egen landsända, finns huvudsakligen i de nordligaste länen. Därifrån kommer också de få ropen här i riksdagen under remissdebatten på åtgärder från samhällets sida för att skapa jämlikhet i fråga om sysselsättningen olika landsdelar emellan, likaså kraven på ytterligare satsningar på de näringspolitiska instrument som samhället byggt upp och kraven på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta är mycket angelägna krav från f.n. 23 000 norrlänningar och deras anhöriga, krav som alltid prioriterats inom arbetarrörelsen. Nu gäller det sysselsättningsproblem framför allt i en begränsad del av landet, men de är lika angelägna fördenskull. Sedan många år tillbaka har man ropat på åtgärder — huvudsakligen från regeringens sida — för att åstadkomma en näringspolitisk utveckling som kan skapa arbete i Norrland. Industrin och den privata företagsamheten har kommit mycket lindrigt undan i diskussionen om den regionala obalansen. Ändå är det med den enorma dominans av privatföretagsamhet, som vi har här i landet och särskilt i Västerbottens län, just den privata industrin som haft de bästa förutsättningarna att genom en geografiskt riktigt avvägd näringslivsutveckling skapa en över hela landet jämn sysselsättning under de gynnsamma förhållanden som präglat vårt näringsliv en längre tid. Industrin som naturligt borde ha tagit ansvaret för arbetskraften har sluppit ifrån detta. Samhället har fått ordna arbetare till de fabriker som industriägarna låtit bygga på de ur enbart snäva företagsekonomiska synpunkter lämpligaste platserna. Det har staten gjort genom en kraftig satsning på arbetsmarknadspolitiken. Denna satsning har också inriktats på att skapa trygghet för den arbetskraft som företagarna funnit för gott att ställa utan arbete när konjunkturen svängt, när lönsamheten inte längre varit tillräckligt god eller när den anställde av ålder, nedslitning eller av andra orsaker drabbats av handikapp. De omflyttningar av arbetskraft som förekommit huvudsakligen från norr till söder har varit dyrbara för samhället. Vad de kostar enbart i form av utökat bostadsbyggande och mera samhällsservice i utvecklingsområdena finns det dessvärre inga beräkningar på. Något sentida tillnyktrande från industrin i Sydoch Mellansverige med utvecklingsplaner har vi inte märkt sedan samhället startat satsningarna på den nya näringspolitiken och på norrlokaliseringsstödet. Alltjämt planeras och nybyggs industrienheter för miljardbelopp i delar av landet, där man redan nu har stor brist på arbetskraft, i områden där man i dag har upp till åtta lediga jobb att erbjuda till var och en som råkar bli arbetslös. Att samhället satsar miljardbelopp på att försöka sprida industriell utveckling norrut tycks ha gått de flesta företagare i de övriga delarna av landet förbi. Den 1 juli i fjol drogs den nya lokaliseringspolitiken i gång. Den innebär ytterligare fördelar utöver dem som gällde under den femåriga försöksperioden för företag som bygger i Norrland. Hur har då denna förbättrade lokaliseringspolitik tagits emot? Jag vill vädja till regeringen och kanske närmast till industriministern att studera utvecklingen. Är den likadan i hela stödområdet som i Västerbotten, då finns det anledning till oro. I Västerbotten inlämnades under de sista sex månaderna 1970, alltså det första halvåret med den nya lokaliseringspolitiken, endast tolv ansökningar om stöd. Under första halvåret med det tidigare gällande lokaliseringsstödet, alltså 1965, visade 54 företagare intresse av att lokalisera till eller bygga ut i Västerbotten. Detta kan vara ett tecken på att de norrländska företagen om åren 1965-1970 tog den absoluta merparten av lokaliseringsstödet nu har mättat behovet av utbyggnad. Skulle det vara så återstår för regering och riksdag endast att tillgripa en starkare styrning från samhällets sida av vårt lands industrisektor. Förhoppningarna om att industrin själv genom den aktivitet som Industriförbundet utlovade 1969 skulle klara utvecklingsbalansen har inte infriats. Nu säger man att bristen på information om Norrlands fördelar och näringslivets utvecklingsmöjligheter där bidragit till den situation som vi tycks ha hamnat i. Jag tror att det ligger en del i detta påpekande. TV-teaterns, radions och TV:ns program och reportage från Norrland, inte lokalt men centralt producerade, och skildringar om landsbygden i storstadspressen och veckopressen samt framställningarna i många teaterpjäser har säkert bidragit till att skrämma industrin från att söka sig norrut. Man har lyckats skapa en föreställning om Norrland som en landsdel i snabb avveckling. Turister i Norrland från Sydoch Mellansverige visar oftast stor förvåning när de finner ett annorlunda Norrland än det de väntat möta. De säger sig ha varit beredda att få se ödegårdar i massor, renskiljningar som skådespel och människor med en mängd problem. Men de har i stället funnit samhällen med en service som överträffar den som finns i andra delar av landet. De har med jämna mellanrum vintertid hört talas om köldrekord i Myrheden, men de har sommartid kunnat semestra i norra Norrland med ett sommarväder som under många år har varit det allra vackraste i landet. Det har man dock talat tyst om. Tack vare statliga skatteutjämningsmedel till kommunerna och statliga beredskapsarbeten har det varit möjligt att skapa en modern samhällsservice och samhällsutveckling i så gott som alla Norrlandskommuner. Vore företagare och andra som kan påverka näringslivets utveckling i Norrland riktigt informerade om landsdelens alla fördelar, skulle det säkerligen vara betydligt lättare att vinna förståelse för de lokaliseringspolitiska strävandena. Norrland har också en tillgång som väger tungt i dag: en arbetskraftsreserv som väntar på jobb, en väl utbildad, stabil och erkänt pålitlig arbetskraft. Den tillgången är långt större än vad arbetslöshetssiffrorna visar, eftersom här finns en okänd men säkerligen mycket stor dold arbetslöshet. Alla dessa fördelar måste bli kända; landsdelen måste saluföras bättre om näringslivsutvecklingen skall lyckas och lokaliseringspolitiken slå igenom. Lika väl som det går att med statsmedel ordna resor söderut för arbetslösa norrlänningar för att de skall få titta på lediga jobb bör det gå att ordna informationsresor för industrifolk norrut för att studera förutsättningarna för lokalisering där. Jag vädjar till finansministern: satsa av de miljoner som halvt om halvt har utlovats till ökad informationsannonsering på att sprida information om Norrland! Det tror jag kommer att ge utdelning i form av en utveckling av näringslivet. Jag vädjar också till regeringen att den själv fortsätter att satsa på näringslivets utveckling i de norra länen. Det råder i dag i Västerbotten en mycket stor otålighet över vad man kallar trögheten i det näringspolitiska utvecklingsmaskineriet. Förhoppningarna på SVETAB, Utvecklingsbolaget, Investeringsbanken och Statsföretag är mycket stora där uppe och man väntar kanske resultat snabbare än vad som över huvud taget är möjligt att åstadkomma. Otåligheten tar sig också uttryck lokalt: I Vilhelmina väntar man besked om det företag bygden som nyårsgåva fick löfte om av Statsföretags ordförande. Storuman efterlyser ideligen besked om förutsättningarna för fiberplattefabriken. Lycksele väntar otåligt på utredningen om inlandets industricentrum. Bureå känner otålighet över att man inte får klarhet om den ersättningsindustri som man hoppats på i stället för de 175 jobb som inom kort går förlorade när Mo och Domsjö lägger ned fabriken i samhället. Och i Rundviksverken väntar man på klartecken för uppbyggnaden av den nedbrunna sågen. Ständigt möter man också frågor om hur det går med taxeutredningen i televerket, med utredningen om krympning av antalet teletaxor och med utredningen inom kommunikationsdepartementet om möjligheterna att forma ett förslag till fraktnedsättningar i norr, liksom för persontrafiken. Man vill se några påtagliga bevis på Industriförbundets utlovade insatser för näringslivsutvecklingen i norr. Medan man väntar försöker många kommuner utveckla en viss aktivitet för att stimulera företag att lokalisera sig i norr. Dorotea i Västerbotten har visat att det är en väg som kan ge resultat. Norrland har de bästa förutsättningar för näringslivets utveckling. Där finns råvaror, arbetskraft, natur och miljö, vilket saknas på många andra håll i landet. Låt oss bara få utnyttja tillgångarna! Låt oss till fullo få utnyttja våra malmtillgångar! Skynda på prospekteringsarbetet i Stekenjokk! Gruvdriften kan vara just det tillskott som den delen av inlandet behöver för att den övriga samhällsservicen skall klaras utan extra samhällsstöd. Då kan de befarade riskmiljonerna för gruvdriften bli lättare att acceptera — klart försvarbara också från samhällsekonomisk synpunkt. Låt oss utnyttja vattenkraften. Ritsemprojektet får inte äventyras! Det är klart lönsamt, det innebär ett nödvändigt tillskott av elkraft och jobb för 400-500 familjer i Norrbotten under ett antal år in på 1970-talet. Påskynda även arbetet med kraftverksprojekten i Ångermanälven, Umeälven och Skellefteälven! Jag vill också passa på att vädja till Vattenfall och till regeringen: Lägg inte bort planeringen för kraftverk i Vindelälven alltför långt! Vi kan fortare än vi tror få behov av att genomföra åtminstone en del av dessa projekt för att trygga vår industris kraftförsörjning. Sysselsättningsmässigt skulle det under ett årtionde lösa mycket stora problem i Västerbottens län. Låt oss utnyttja skogen till fullo! Norrlands skogstillgångar kan ge ytterligare sysselsättning i norr, särskilt inom förädlingen. Vad vi behöver är en aktiv näringspolitik, inriktad på att trygga sysselsättningen och öka inkomsterna av produktionen. Många utvecklingsprojekt är på god väg. Påskynda dem! Alltjämt finns utvecklingshopp kvar i Norrland och framtidstro, men det blir svårare att utveckla näringslivet där och klara balansen ju längre vi väntar med insatserna. Min önskan, herr talman, är avslutningsvis: Infria alla förväntningar från industrins och samhällets sida 1971! Låt oss gemensamt från samhället och från den fria företagsamheten föra den regionala jämlikheten i hamn under detta år! Låt oss satsa näringspolitiskt på Norrland med förtur under de närmaste åren!

Herr talman! Jag skall i denna något odisciplinerade debatt inskränka mig till en deklaration på cirka tolv minuter. De människor utanför riksdagen som har hört den här debatten måste ha märkt hur lika varandra de flesta deltagare uttrycker sig. De har alla samma sätt att pliktskyldigt buga sig för miljöproblemen. De använder samma fraser när de talar om tillväxt och välstånd. De förutsätter alla att välstånd är mera varor, större städer, fler bilar inne i städerna och mer pengar åt de kapitalistiska företagen, så att de skall producera ännu mer varor. Det är något falskt och sjukt över dessa fraser om miljöintresse och välstånd. De uttrycker de härskande maktgruppernas vilja att dölja verkligheten bakom fraserna. Man för med avsikt en skendebatt för att göra intryck på utomstående. Det pågår här i landet en utveckling som innebär att det privata kapital, som bestämmer över produktionsmedlen, håller på att ständigt gå samman, koncentrera sig. De stora kapitalisterna vill ha större marknader, större omsättningö mer vinst. Därför äter det stora kapitalet ständigt ut det lilla kapitalet. Under 1960-talet har det stora kapitalet., monopolkapitalet, starkt ökat sitt inflytande. Under inget årtionde tidigare har tillbakagången i antalet jordbrukare och småföretagare varit så stor. Kapitalets koncentration är som alla vet också geografisk. Över 40 procent av alla landets kommunblock och 28 av landets 70 arbetsmarknadsregioner drabbas för närvarande av stadig utflyttning. Inte bara glesbygden utan också stora tätortsregioner går tillbaka. Norrland, Dalarna och Värmland har 20 procent av befolkningen men 40 procent av arbetslösheten och 60 procent av alla i landet som går på beredskapsarbeten. De stora kapitalisterna förtjänar på att ha denna reservarmé av folk i avflyttningsdistrikten. Det är lätt att öva tryck på folks löner med sådana medel. Men storkapitalets företrädare tjänar också på att det ständigt måste byggas nytt och byggas dyrt i de stora stadsområdena. De spekulerar i markpriser. De gläds åt att riva och de förtjänar på alla nya bilar som seglar omkring i city. De förtjänar på att folk i förstäderna har längre och längre avstånd till arbetsplats och service. Storföretagen och deras planeringsbyråer bygger bostadsområden som är överbefolkade, som snabbt förslits, som blir centra för en ny sorts fattigdom. De förtjänar på det. De säger att det är ett uttryck för ökat välstånd. De bygger betongslum åt arbetarna och invandrarna och förtjänar på det. De bygger påkostade villor åt medelklassen och förtjänar på det. Om de var tvungna att bygga för ett klasslöst samhälle, skulle de förtjäna mindre. Därför vill kapitalet inte till något pris ha det klasslösa samhället. Kapitalet vill ha segregation, bilar och en frasrik miljövård som inte hindrar förstörelsen utan underhåller den. Det stora kapitalet förvandlar oersättliga miljöer till vinster och traktamenten. Detta sker från söder till norr — i det överexploaterade Sydskåne, där smutsen i luften de senaste dagarna nått nya rekord, i den norrländska skogens väldiga kalhyggen, som i katastrofal grad utarmar jorden på näringsämnen. Storkapitalisterna behöver inte ta hänsyn till vilken förstörelse de lämnar efter sig. Kapitalet får som regel dispens av myndigheterna. Det finns nya skogar i Sydsverige som kan kalhuggas. Det finns nya möjligheter att tjäna pengar i Portugal, Rhodesia eller andra framtida EEC-länder. Allt detta som händer omkring oss gör också de ledande politikerna till fångar i utvecklingen. Vill man leva ihop med kapitalet, måste man också lyda dess bud och följa dess lagar. Ju större jakten efter vinster blir, ju mer kapitalet koncentreras, ju mer det smälter samman med utländska intressen, desto mer kräver det också av politiker och byråkrater att de skall lägga politiken till rätta för kapitalet. Detta måste politikerna förklara för folket. Och eftersom folket skulle bli misstänksamt om politikerna sade att de gick kapitalets ärenden, så måste politikerna försöka säga det hela på ett annat sätt. De måste skapa falska föreställningar, koppla på sin charm, prata bort väsentligheterna.

Monopolkapitalet behöver en reservarmé av undersysselsatta. Staten har bidragit till att skapa den och kallar detta för effektiv arbetsmarknadspolitik. Det är också därför som man i dag har talat så mycket om miljövård. Ju högre man talar om miljövård, desto mer miljöförstöring släpps fram. Varje Brofjorden, varje Ritsem, varje Kaitum ledsagas av en fullkomlig skur av högstämd agitation om hur mycket politikerna tänker på miljön. Det är politikerns sätt att arbeta — tala om en sak, göra något annat. Därför talas det ofta mycket om sådant som låter bra men som i verkligheten inte finns. Det har talats utförligt om riksplanering, trots att de ledande politikerna vet att något arbete som förtjänar namnet knappast utförs på detta politiska fantasifoster. När man ett år, 1969, hade så stor utflyttning från skogslänen att det nästa år, 1970, inte fanns lika många människor i flyttningsmogen ålder att flytta ut — då säger man att detta beror på den framgångsrika stödpolitiken. Alla politiker talar sig varma om Norrlandsproblemen.

Alla talar om bruttonationalprodukten. Det är ingen som bryr sig om att mäta bruttonationalförstörelsen. Men nu har ett ökande antal människor börjat förstå hur detta dubbelspel hänger ihop. De har genomskådat politikernas manövrer. När de ser vattnet i Öresund tror de inte längre på den s.k. miljöpolitiken. När de ser en riksdag som till nära 90 procent består av män begriper de att kvinnorna — denna dubbelt utsugna del av befolkningen — inte kan vänta sig rättvisa från det hållet. När de hör byråkraterna tala om hur bra det är i Tensta, Skärholmen, Kroksbäck eller Rosengård förstår de att från det hållet har de ingen hjälp att få. Kapitalägarna och politikerna talar sitt språk, folket talar sitt. Orden rättvisa, välstånd, jämlikhet och god miljö betyder olika i dessa två världar. Därför har det växt fram utomparlamentariska rörelser och grupper, folk som demonstrerar, kritiserar och strejkar — inte bara för att de har dåligt betalt utan för att de upplever systemet som sjukt. I de storkapitalistiska kretsarna och bland övriga människor med befogenheter över andra kallar man dessa rörelser odemokratiska och oansvariga. Man möter dem med hetsagitation, fördömanden eller polisbatonger. Det finns inget lärorikare än de härskande skiktens hysteriska reaktioner inför denna den enda verkliga oppositionen i samhället. Det är då de ledande politikerna visar var de står. Även på ministernivå kan man då ställa sig och offentligt påstå att strejkernas orsak ligger i att utlänningarna inte förstått reglerna på den svenska arbetsmarknaden. Det är nu ett gammalt trick att skylla sociala kriser på oskyldiga minoriteter och påstådda yrkesbråkmakare. Men när en minister döljer de verkliga motsättningarna bakom strejkrörelsen och hetsar mot en grovt utnyttjad och politiskt försvarslös minoritet — då är det inte bara ynkligt och föraktligt. Det är också ett avslöjande ställningstagande i klasskampen. En socialist som tar socialismen på allvar kan aldrig ansluta sig till yrkespolitikernas skådespel och deras roll som transportkompani åt den härskande minoritetsklassen. De utomparlamentariska rörelsernas kamp, de disciplinerade och av äkta solidaritet präglade strejkerna — som alla de fyra borgerliga riksdagspartierna behagar kalla vilda — hälsar vi socialister med entusiasm. Det finns inget viktigare för nedtryckta människor än en seger i en utomparlamentarisk aktion som är deras eget verk. Det finns inget hoppfullare än när de lönarbetande börjar se betydelsen av att organisera sig som maktfaktor utanför byråkraters och yrkespolitikers kontroll. Det är en socialists skyldighet att som parlamentariker föra också den utomparlamentariska oppositionens talan innanför detta välbevakade och av bankpalats omgivna skrytbygge. Vi bör också stå på deras sida — trots all hetspropaganda som kan komma mot oss — när de blivit starka nog att förpassa utsugarnas, markroffarnas, byråkraternas, karriäroch elitmänniskornas samhälle till historiens skräpkammare. Det är den solidariteten med de utestängda och nedtryckta som gör att en uppriktig socialist alltid tvingas känna sig som en främling i ett hus som detta.

Herr talman! Jag vill redan från början meddela att jag kommer att använda något andra ordvalörer än den föregående talaren. Jag skall här ta upp några aspekter på EEC-frågan, som jag tycker kräver en debatt. Den debatten har vi i alltför hög grad saknat hittills. Det beslut som så småningom kan komma att fattas angående våra relationer till de europeiska gemenskaperna, eller EEC, kommer att få mycket stor betydelse för vårt land, inte minst från samhällsekonomisk och näringspolitisk synpunkt, och det är främst där som jag vill göra några reflexioner. Verkningarna blir utomordentligt långsiktiga, och ett beslut om någon form av anslutning kommer att innebära en stark integration, successivt allt starkare, av vår ekonomi till EEC-marknaden och därmed hårda bindningar, utan att vi fördenskull avstår nationell suveränitet genom ändringar i grundlagen. Mot detta bör naturligtvis ställas det beroende i det internationella sammanhanget som vi i vilket fall som helst har, även om vi inte skulle få en EEC-anslutning. I inledningen till Romfördraget understryks det västeuropeiska samarbetets karaktär och successiva arbetssätt med orden ”att grundlägga ett allt fastare förbund mellan de europeiska folken”. Det är inte någon särskilt preciserad målsättning, men det anger rörelseriktningen och viljan att förverkliga integrationen i den takt som är politiskt möjlig. Därav också, som jag ser det, de svängningar som förekommer och har förekommit i EEC-debatten under 1960-talet med hårdare eller mindre hårda markeringar av det politiska inslaget. Sammansmältningen av respektive länders ekonomi och näringsliv verkar som redskap för att uppnå detta allt fastare förbund. Den ena bindningen ger den andra, och det är bra att vi i varje fall har kommit ifrån en del av den löjliga diskussion som fördes under 1960-talet kring ekonomi och politik och gränsdragningen dem emellan. Det är en självklarhet att den ekonomiska integrationen och dynamiken i denna har ett direkt samband med våra möjligheter att bibehålla en utrikespolitisk rörelsefrihet, som i och för sig redan är begränsad men naturligtvis också har att göra med trovärdigheten i vår neutralitetspolitik. Det lär inte finnas möjligheter till någon ”ångerperiod” i ett eventuellt EEC-avtal. Därför gäller det att ta ställning till de bindningar som integrationen successivt skapar, inte minst samhällsekonomiskt, och göra det långsiktigt från början. Vissa delar av denna debatt och de fakta det här rör sig om kan man bryta ut och göra förbehåll för, t.ex. beredskapsförsörjningen som herr Hansson i Skegrie utförligt har behandlat här tidigare i dag. Men bindningarna blir successivt allt hårdare i en ekonomisk integration, och var går gränserna för integrationen på alla andra ekonomisk-politiska områden? Den frågan bör ställas. När blir ett förbehåll om utträdesrätt vid kriseller krigsfara illusoriskt? Som jag ser detta blir det till sist en fråga om ett politiskt avgörande, där vi vid en tillspetsad situation har att välja mellan att bryta eller suspendera gällande avtal, ta de ekonomiska olägenheterna av att göra detta och ställa oss ensamma i ett tillspetsat utrikespolitiskt läge, med en neutralitetspolitik som i varje fall inte har vunnit i trovärdighet. Till sist är det fråga om ett val mellan att stå ensam med en kanske allvarligt desorganiserad ekonomi eller att ta steget fullt ut inom samarbetets ram och gå in i en militärallians. Det kan bli valet. Som jag ser detta är det inte bara fråga om att sätta gränser när det gäller att ”acceptera en överflyttning av beslutanderätt från nationella till internationella organ inom ramen för en ekonomisk och monetär union”, som det heter i regeringsdeklarationen av den 10 november förra året. Därmed undviker man inte bindningar av mycket reell karaktär på det ekonomiska området. Dessa problem finns naturligtvis redan i en tullunion. Avgörande där blir således vilken samarbetsgrad vi väljer från början. De som kräver ett svenskt medlemskap i EEC bör rimligen i första hand ha bevisbördan när det gäller att klarlägga var dessa gränser för rörelsefriheten går och i vilket läge utträdesrätt blir en illusion, förutsatt att EEC skulle vara berett att acceptera ett sådant förbehåll, vilket vi inte vet ännu. Att bryta sig ur en ekonomisk union är väl ungefär lika drastiskt som om Norrland skulle välja att bli en självständig ekonomisk enhet, vilket man i och för sig kunde ha skäl till sett från egen utgångspunkt. De ekonomiska fördelarna vid en svensk EEC-anslutning framförs oftast som ett huvudargument. De som ser politisk integration som ett mål i sig och eftersträvar ett federalistiskt Europa är sannolikt inte så många. Det är troligt — därom är väl experterna ense — att den europeiska integrationen kan innebära en snabbare ekonomisk tillväxt än vad vi annars skulle få. Men det bör observeras, dels att det är fråga om ett välstånd mätt på traditionellt sätt i bruttonationalprodukttermer, dels att man bland experterna egentligen är mycket osäker om hur stort tillskott integrationen kan komma att innebära. Bland de olika buden finns de som går ut på att den skulle medföra 1/20 procent per år och de som går ut på 0,1 — 0,3 procent per år i snabbare ekonomisk tillväxt. Egentligen är det ganska anmärkningsvärt hur litet svenska ekonomer har sagt om dessa frågor i EEC-debatten — eller över huvud taget yttrat sig. Det skulle onekligen vara en fördel om debattinläggen blev fler från det hållet. Inte för att jag tror att ekonomer alltid kan befria sig från sina grundläggande värderingar, men det vore nyttigt ändå. I Norge exempelvis vet vi att många ekonomer är mycket tveksamma för att inte säga klart negativa till uppfattningen att tullunionen som sådan kan ge några större ekonomiska fördelar i vår del av världen. På vilket sätt kan då den eventuella välståndsökningen vinnas? För det första finns naturligtvis ej utnyttjade stordriftsfördelar som kan tillvaratas i ökad omfattning. Det gäller självfallet både inom produktionen och marknadsföringen. För det andra bör konkurrenskraften öka i förhållande till de länder som står utanför. Möjligheterna ökar måhända att bättre utnyttja tillgängliga produktionsresurser. Naturligtvis finns det fler punkter att ta upp, men låt mig stanna vid dessa båda en stund. Att vi utnyttjar dessa fördelar har vissa konsekvenser. Även det som är rationellt organiserat på den nuvarande marknaden kan vara orationellt på den stora marknaden om företaget eller branschen har tullmurar att klättra över och inte kan göra det obehindrat på grund av en fördelaktig konkurrenssituation. Stora företag kommer ofta att ha ett försteg, både som producenter och som marknadsförare. Deras förutsättning — i den mån man inte är uppsplittrad på flera produktionsenheter — är stora orter. I utnyttjandet ligger utan tvekan en starkt pådrivande kraft för ytterligare koncentration av näringsliv och bebyggelse. Det innebär i varje fall under en övergångstid snabbare strukturomvandling. Dessutom kommer vi efter en eventuell anslutning till EEC att befinna oss inom ett område där man favoriserar fusioner av företag. Den höjda konkurrenskraften innebär ännu större klyftor mellan de få rika västeuropeiska länderna och ”det stora hav av fattiga” som fru Thorsson talat om tidigare under den här debatten — tyvärr alltför sent i går kväll , för övrigt i ett mycket intressant inlägg. Det innebär också att vi genom vårt försprång i konkurrensen kapar åt oss ännu mer av världens naturresurser för egen del på bekostnad av andra som skulle behöva dem bättre. Det finns åtskilliga minusposter som bör redovisas samtidigt med de traditionellt mätta ekonomiska fördelarna, bl.a. en starkare koncentrationsutveckling i näringslivet — det som populärt kallas strukturomvandling. Det är inte av en tillfällighet som den starka koncentrationen av befolkningen hit till Stockholmsområdet motiveras just med att området måste vara folkrikt för att kunna konkurrera med de stora tätortsområdena i Europa. Vilka möjligheter har Norrland om dessa nya och starkare koncentrationskrafter släpps lösa? Det finns betydande risker för att stora delar av Norrland kommer att totalt avfolkas och bli ett strövområde för stressade centraleuropéer. Problemet här gäller inte bara vilka möjligheter vi har att bedriva en egen regionalpolitik inom EEC, eller vad EEC tillåter i det avseendet. Det är bara en av frågeställningarna. Jag tycker för övrigt att alltför många inslag i den allmänna debatten går ut på att allt gott finns här i Sverige och allt ont i stort sett inom EEC. Det stämmer inte riktigt med verkligheten. Det är viktigt att i stället ta upp frågeställningar som s. a. s. institutionellt hör samman med en ökad ekonomisk integration, t.ex. i tullunionens form. Jag tog upp en av frågeställningarna: hur den stora marknaden påverkar koncentrationsutvecklingen. En annan gäller vilka möjligheter vi har att politiskt och med kända medel verkligen balansera de här gigantiska koncentrationskrafterna. Som jag ser det blir en mångdubbling av styrkan i insatserna inom regionalpolitiken nödvändig. Det gäller inte minst styrningsåtgärderna från samhällets sida. Vi har verkligen inte lyckats särskilt väl hittills i vårt eget land, och här ställs vi inför ännu mycket högre krav. Strukturomvandlingen, för att nämna ett annat problem i sammanhanget, drabbar ofta hårt vissa grupper i samhället. Som nämnts tidigare här i debatten är det ofta så att ungefär 20 procent av dem som friställs vid företagsnedläggelser inte får något nytt arbete. I den gruppen återfinns i första hand äldre människor, svagt utbildade och glesbygdsbor. Finansministern sade för några år sedan i finansplanen — och jag antar att han håller fast vid den åsikten — att det finns en gräns för i vilken takt man kan acceptera att strukturomvandlingen går och samtidigt ha möjlighet att hålla människor som drabbas av den skadeslösa. Är vi beredda till de enorma insatser som krävs efter en hård anknytning till EEC? I dag är vi det uppenbarligen inte på vår lilla marknad med vår relativt sett långsamma strukturomvandling. Den är långsam jämfört med den som vi kan förväntas få vid en hård anknytning till EEC. Mot detta står naturligtvis att vi får ökade resurser enligt antagandet om en snabbare ekonomisk tillväxt vid en EEC-anslutning. Avgörande är då den politiska viljan att fördela denna tillväxt rättvist, dvs. mer jämlikt. Tyvärr finns inga garantier för att det blir slutresultatet, vare sig nationellt eller internationellt. Högre välstånd leder inte till större generositet vare sig hos individer eller nationer; i varje fall finns inga påtagliga erfarenheter som pekar på det. Inte heller inom fördelningseller arbetsmarknadspolitiken bör man stirra sig blind på de regler och den politik som för närvarande tillämpas inom EEC. Vad vi vet om en tullunion är att den är avsedd att favorisera de länder som deltar i samarbetet i förhållande till dem som står utanför, dvs. rakt på sak uttryckt: favorisera inåt och diskriminera utåt. Det är ju ett av de bärande motiven för att t.ex. Sverige inte vill stå helt utanför denna ekonomiska integration. Det är inte heller för mycket sagt att denna diskriminering utåt hårdast drabbar de länder som redan i dag har den sämsta konkurrenskraften. Varje beslut inom Gemenskapen som går ut på att kompensera denna nackdel för de fattiga länderna beror på den politiska viljan hos de styrande organ som kommer att fatta besluten. Naturligtvis har vi även i fortsättningen möjlighet att på egen hand bedriva u-landspolitik. Det sägs ibland att man genom en regional ekonomisk eller politisk samverkan kan komma till rätta med de gigantiska mångnationella företagen. Det är nog riktigt till en viss del, om den politiska viljan finns. En annan viktig förutsättning är att det gäller företag som endast är verksamma inom de länder som samverkar. EEC stimulerar fusioner, som jag tidigare sade, och storleksrationaliseringar. Därför kan man vara tveksam om den politiska viljan finns där. Dessutom är de amerikanska direktinvesteringarna omfattande redan inom EEC-området. De företag som i realiteten behärskas från USA kan endast kontrolleras genom mera omfattande överenskommelser mellan länder, exempelvis inom GATT:s ram, såvida länderna internationellt kan komma överens om gemensamma regler. På alla dessa kortfattat berörda områden — inom regional-, arbetsmarknadsoch näringspolitiken samt inom fördelningspolitiken här hemma och i biståndspolitiken — krävs, som jag ser det, mycket kraftiga höjningar av ambitionsnivån för att kompensera konsekvenserna av en snabbare tillväxt i ekonomin — fortfarande mätt med traditionella mått.

Det rimliga svaret borde vara nej. Det politiska svaret blir oftast ja, när vi försöker att få mer resurser för olika angelägna behov. Det första steget för att förändra prioriteringen — att ge innehåll åt ett nytt välfärdsbegrepp — måste vara ett ständigt medvetande om att den ekonomiska tillväxten har sina minusposter och skördar sina offer. Herr talman! Kennedyronden inom GATT med sin vida internationella syftning och sina generella tullsänkningar måste följas av ytterligare framsteg i samma riktning, även om det möter svårigheter. Sverige bör där driva på. Målet bör, som jag ser det, vara att samordna nya internationella tullöverläggningar med UNCTAD och de krav som där framförts om preferensbehandling av de fattiga länderna. Visserligen sades det under gårdagen att vår EEC-debatt inte är särskilt avancerad vid en jämförelse med andra länders, men vi borde kosta på oss, tycker jag, att rensa bort de argument om antingen-eller — paradis eller motsatsen — visa vi våra relationer till EEC som ibland förekommer i debatten. Det är naturligt att vi också i framtiden kommer att ha en stor del av vår handel med länderna i vår närhet. Jag inkluderar då även Östeuropa. Någon sorts avtal med EEC är därför naturligt. Mot den bakgrunden var det intressant att tidigare i eftermiddags höra förre handelsministerns deklaration.

Den sortens debatt väcker ingen respekt. För den sakdebatt som måste följa snarast behövs tillgång till det material som presenterats i samband med de utredande samtalen i Bryssel, både för riksdagen och för allmänheten. Varje beslut i EEC-frågan, som inte är väl förankrat i en folkopinion i vårt land, kommer att vara ett dåligt beslut.

Herr talman! Eftersom vi under nästkommande månad kommer att ha en ingående debatt i anledning av finansutskottets betänkande över den till statsverkspropositionen fogade finansplanen, skall jag för dagen inskränka mig till att ta upp en speciell fråga som är föremål för en livlig debatt såväl i vårt land som i alla andra industrialiserade länder. Det är miljövården jag tänker på. Utan tvivel kommer 1970-talet att präglas av ett forcerat arbete på miljövårdens område, och allt fler får glädjande nog klart för sig att naturen i vid bemärkelse men även människan förslits i takt med vårt stigande välstånd. Ett uppvaknande har skett, och jag föreställer mig att inte minst Svenska naturskyddsföreningen registrerar detta förhållande med stor tillfredsställelse. Man behöver inte gå så många år tillbaka i tiden för att finna att människor, som oegennyttigt arbetade för att skydda vår natur och miljö, betraktades som romantiker eller fjärilsvänner utan sinne för ekonomiska realiteter. Nu har det ibland tyvärr slagit över åt det andra hållet, och av den något yviga debatt som förts i vårt land framgår, att miljövård är ett begrepp som används med mycket skiftande innebörd. Debatten kan ge sken av att vi skulle stå helt värnlösa mot miljöförstöringen utan någon som helst front mot vad som pågår. Så är dock ingalunda fallet. Jag blir, herr talman, emellanåt orolig när man i den allmänna debatten ständigt erinrar om att miljökontrollutredningen inom kort skall framlägga sitt betänkande och att man därmed skulle undanröja alla de olägenheter som finns. Det kommer inte att räcka med en vidgad lagstiftning. Det måste till ett ansvar, inte minst från näringslivets sida, för att vi tillsammans skall kunna arbeta för att rädda den miljö som håller på att förstöras. Det är att beklaga att strävandena att rädda miljön och återställa det som kan återställas har blivit ett politiskt slagträ. Jag kan inte frita mig från tanken att det finns vissa tendenser i den allmänna debatten att framställa socialdemokratin som mindre intresserad av miljövård än vad oppositionen påstår sig vara. Centerpartiet har under de senare åren sökt framställa sig som mera miljövänligt än andra partier. Ofta har vi fått höra att det var partimotionen till 1962 års riksdag som var inledningen till miljövårdsdebatten här i landet. Den åberopas i alla möjliga sammanhang trots att den hade som rubrik ”Den svenska socialpolitikens inriktning”. Det skulle vara frestande att gå in på den omfångsrika motionens innehåll, men det skall jag avstå ifrån, eftersom vi säkerligen kommer att få tillfälle att ytterligare diskutera dessa frågor senare under riksdagen. Jag vill endast slå fast att jag skulle kunna lämna en hel katalog över miljövårdsfrågor som initierades just vid denna tidpunkt från annat håll än centerpartiet. Det gällde då pågående utredningar och konkreta beslut som fattades av riksdagen. Tydligen har emellertid folkpartiet känt sig irriterat och trott sig kunnat dra den slutsatsen, att centerpartiets valframgång föregående år till viss del skulle kunna härledas av det förhållandet att partiet för väljarna framstått som särskilt miljövänligt. Herr Hedlund sade i går att centerpartiet hade varit ganska aktivt när det gällt miljövårdsfrågorna, och det tycker jag nog var en nyansering jämfört med vad man brukar säga i valtider. Nå, folkpartiet anordnade en presskonferens tre dagar före riksdagens öppnande, varvid information lämnades om de motioner som folkpartiet ämnade väcka under allmänna motionstiden. I dessa motioner framförs vissa förslag, som för närvarande pågående utredningar är sysselsatta med att behandla. Eftersom partiet är representerat i utredningarna, hade synpunkterna med fördel kunnat föras fram där. Men då hade det förstås inte blivit någon presskonferens. Jag hade tänkt att helt förbigå 1970 års långtidsutredning, men eftersom långtidsutredningen den här gången tagit upp miljövårdsfrå gorna, kan jag ändå inte underlåta att erinra om vad utredningen anfört. Jag instämmer helt när utredningen säger att det är nödvändigt att i första hand söka fastställa de mål som man vill sätta för miljövårdspolitiken. Utredningen gör det tämligen realistiska antagandet att miljöförbättringar endast kan uppnås genom att man avstår från något annat, och då bör enligt utredningen logiken säga att miljövården skall drivas så långt att värdet av en ytterligare miljöförbättring är lika stort som värdet av det man avstår ifrån för att få denna miljöförbättring. Herr talman! Det är ganska lätt att tala om miljövård, men det är betydligt svårare att göra de ekonomiska avvägningar som måste komma till i de konkreta fallen. Här kommer utredningen in på hur svårt det är att fastställa värdet av en miljöförbättring, när man inte vet hur konsumenten i marknadspriser värderar miljön. Det är värdefullt att långtidsutredningen har tagit upp dessa problem även om de problemställningar som berörts är ganska begränsade. Utredningen har sålunda själv framhållit att den ingenting sagt om den typ av miljövårdsinvesteringar som syftar till att förändra produkter, så att deras användning i mindre utsträckning än nu ger upphov till miljöskador. Miljövården är i högsta grad ett internationellt problem, och glädjande nog kan vi med all rätt påstå att Sverige ingalunda ligger efter andra jämförbara industriländer. Flera stora miljövårdsreformer har genomförts hos oss och man kommer att ta initiativ till nya reformer. Det kan finnas skäl att erinra om att totalt föreslås i statsverkspropositionen 350 miljoner kronor till miljövårdsändamål under kommande budgetår. Det är en fördubbling sedan 1968/69. Säkerligen har det förhållandet att vi går i täten varit en av orsakerna till att FN har fattat beslut om att anordna en konferens under temat »Människan i miljön» år 1972 just i vårt land. Det blir den största internationella konferens som någonsin hållits i Sverige. Vi hoppas att det skall bli möjligt att till konferensen redovisa ytterligare initiativ som tagits i vårt land på miljövårdens område. I den politiska debatten mäts ett lands framåtskridande med olika kvantitativa begrepp. Bruttonationalprodukten är ett mått på ett lands framstegstakt. Det är där man får fram det totala värdet av all produktion under en viss period, vanligtvis under ett år. Men i produktionen läggs inte bara näringslivets framställning av varor av olika slag utan även framställning av såväl varor som tjänster inom samtliga samhällssektorer. Det blir alltså, herr talman, en kvantitativ värdering, och det vore nog önskvärt om man kunde få fram nationalräkenskaper, som på ett bättre sätt än BNP kunde lämna mått på ett lands framstegstakt. Produktionsökningen tar ensidigt sikte på människan som konsument av varor och betalda tjänster utan hänsyn till hennes övriga behov. Man skulle faktiskt, som någon emellanåt gör, drastiskt kunna uttrycka det på det sättet, att enda möjligheten för närvarande att genom påverkan av bruttonationalprodukten få ett mått på värdet av friskt vatten är att först förstöra vattnet genom industri eller annan åtgärd och sedan lägga ner kostnader på vattnets rening. son, vår miljövårdsminister, att det inte längre går att mäta levnadsstandarden enbart i kronor och ören. Begreppet levnadsstandard måste rymma också andra värden som ger en mänskligare tillvaro. Ett av dessa värden är just miljön. Man skulle vidare kunna säga att sådana åtgärder som förbättring av en annars stressande eller på annat sätt hälsofarlig arbetsmiljö f. n. endast ger utslag i produktionsökning, om ett ökat antal psykologer eller läkare anställes, men inte om en produktionsprocess och ett samarbetsklimat förändras till det bättre på det sättet, att den t.ex. gör läkarvård onödig. BNP ger i dag ett mått på välfärden räknad i pengar. Graden av välfärd mätt i trivsel, anpassning eller liknande återspeglas däremot inte i detta mått. Som jag tidigare framhöll ger inte heller bruttonationalprodukten något mått på värdet av den miljöförstöring som produktionen orsakar. Detta värde borde rimligen redovisas som en minuspost vid beräkningen av produktionsökningen. Och allra sist: bruttonationalprodukten ger sannerligen inte något mått på välståndets eller välståndsökningens fördelning inom samhället. Jag är väl medveten om att det säkerligen finns mycket begränsade möjligheter att objektivt och i kvantitativa termer mäta graden av trivsel, anpassning och liknande som ändå i stor utsträckning är subjektiva upplevelser. Amerikanska sociologer har försökt att komplettera det konventionella BNP-måttet med sociala indikatorer av olika slag, men deras försök har inte mötts av så stor förståelse. Av uppgifter som jag inhämtat lär man dock inom statistiska centralbyrån f.n. vara i färd med försök att få fram ett totalt mått på ”individinriktad” konsumtion genom att till den privata konsumtionen lägga de delar av den offentliga konsumtionen som har ”individinriktad” karaktär, såsom sjukvård, utbildning osv. Anledningen till att jag tagit upp dessa problemställningar är att det ofta i den politiska debatten förekommer ett alltför ensidigt tänkande i kvantitativa termer, dvs. BNP. Vi politiker artvänder BNP-måttet vid jämförelser mellan olika tidpunkter i det egna landet och kanske i ännu större utsträckning mellan olika länder. Jag vill med detta ingalunda påstå att vi skulle avstå från att mäta på det sätt som nu sker, men vi bör kanske litet mera än vad som nu är fallet vara på det klara med att det resultat som framkommer i vissa avseenden är ofullkomligt. Jag tror att vi alla skulle med tillfredsställelse hälsa en statistik som ett komplement till den nuvarande bruttonationalprodukten.

Herr talman! Jag vill börja med att bemöta herr Ekström, som var mycket upprörd över att centerpartiet i valrörelsen försökte framställa sig som mer miljövänligt än de övriga partierna. Jag vill inte bestrida att en del av de valframgångar som centerpartiet hade kan ha berott på att väljarna uppfattade oss som miljövänligare än de andra partierna. Men ingen kan bestrida att de andra partierna gjorde allt de kunde för att framställa sig som minst lika miljövänliga som vi — fastän det kanske inte var så lätt att leda det i bevis och övertyga väljarna om att så var fallet. Jag vill endast med glädje konstatera att alla de politiska partier som verkar här i kammaren är miljövänliga i dag. Jag ämnade inte i första hand ta upp miljöpolitiken i mitt inlägg. Jag skall utgå från den proposition som vi har fått från inrikesdepartementet där det sägs att arbetet med den regionala utvecklingsplaneringen bedrivs med syfte att utforma ett regionalt handlingsprogram för hela landet. Avsikten är, att ett sådant program skall föreläggas riksdagen under 1972. Det finns anledning att uttrycka en stilla förhoppning om att så också blir fallet och att en ytterligare försening av denna för vår samhällsutveckling så utomordentligt angelägna fråga kan undvikas. ”Politik är att vilja”, men skall det vara någon mening med påståendet måste man också veta vad man vill. Fullföljer man resonemanget vidare, kan man fråga sig om politikerna gjort klart för sig, vad de verkligen vill i fråga om den framtida samhällsutvecklingen. Ja — men det är ju därför vi planerar, kanske någon svarar. Först måste vi väl planera för att få veta vad vi sedan skall göra. Planering är ett jobb för tekniker. Politikerna beställer planerna, teknikerna gör dem och sedan träder på nytt politikerna till och beslutar om planernas genomförande. Men frågan är, om vår samhällsplanering är inställd på tillräckligt lång sikt. Har planeringen den sociala och ekonomiska målsättning som ur hela landets synpunkt är önskvärd eller är den planering som i dag sker endast en markfördelningsplanering, byggd på prognoser med utgångspunkt från den senaste tidens befolkningsutveckling inom enskilda kommuner eller kommunblock? Om det senare är fallet — och alla tecken tyder på det — framstår behovet av en riksplanering snarast möjligt som dubbelt angeläget. Ett handlingsprogram för hela landet kan inte bara få bli en fråga om markfördelning, anpassad till den för stunden rådande befolkningspolitiska trenden, utan det måste utformas med tanke på hur sociala problem som t.ex. isolering, bristen på sysselsättning i glesbygden samt slumbildning, miljöskador och trängsel i storstäderna skall kunna bemästras. Hänsyn måste också i planeringsarbetet tas till sådana omgivningshygieniska problem som vatten— och luftföroreningar, buller, risker för trafikolyckor, långa restider m.m. Det behövs med andra ord en totalplanering med sikte på att dels utnyttja våra mark— och övriga naturresurser på rationellast möjliga sätt, dels skapa en livsmiljö, där människorna kan känna trivsel och trygghet. Målsättningen måste vara att åstadkomma en utjämning inom och mellan olika regioner i fråga om sysselsättning, inkomster, utbildning, kommunikationer, kulturaktiviteter och friluftsliv — för att nämna några exempel. Det är riksdagens och regeringens uppgift att på riksnivå driva en politik med detta mål i sikte. Kommunalpolitikerna får inte tillåtas att genom överdrivna ambitioner rubba denna rikspolitiska målsättning. Men inom ramen för denna bör de givetvis ha så stor handlingsfrihet som möjligt för att med kraft kunna fullfölja det regionaloch kommunalpolitiska handlingsprogram som bör bilda underlaget för riksprogrammet. Ansvaret i beslutsprocessen bör därför i långt högre grad än vad nu är fallet delegeras ut på det kommunalpolitiska planet — annars hamnar vi ofelbart i en förlamande centralbyråkrati, som hämmar och fördröjer den samhällsutveckling vi planerat för. Teknikernas och planerarnas uppgift är att utföra de beräkningar och upprätta de planer, som politikerna behöver för att fatta sina beslut. Det är inte teknikerna och inte administratörerna som skall bestämma hur den sociala miljön skall utformas i samhället, utan det är människorna själva och deras på demokratisk väg valda ombud som skall ha det slutliga avgörandet härvidlag. Politikerna måste vara beredda att ta på sig detta ansvar, och det får inte bli så att de skyller ifrån sig på planförfattare och administratörer, när någonting inte går bra utan blir tokigt. Det sista årtiondets intensiva miljödebatt har väl fört det goda med sig att det framstår som helt klart, att de ekonomiska teorier, som hittills varit dominerande i all samhällsdebatt, inte längre räcker till för att forma det välfärdssamhälle vi eftersträvar. Vi kan inte längre nöja oss med att bara jaga vinst utan att ta hänsyn till konsekvenserna av vad denna jakt på standard och status får för inflytande på vår omgivning och för våra medmänniskor. Vi måste först och sist ta hänsyn till de kvalitativa faktorerna i välfärdsutvecklingen. I frågorna om regional planering, lokalisering av nya företag och trafikpolitikens inriktning har man enligt min mening i hög grad underskattat de s.k. basnäringarnas roll och betydelse för de olika regionernas utveckling och fortbestånd. Vi har fört en arbetsmarknadsoch näringspolitik, som gått ut på att så snabbt som möjligt flytta över kapitalresurser och arbetskraft till vad man bedömt som lönsammare näringsgrenar. Kortsiktigt har säkert stora ekonomiska vinster uppnåtts på detta sätt. Men konsekvenserna på längre sikt av denna politik har man inte i tillräcklig grad förutsett. Kostnaderna för miljöskadorna, som blivit en följd av den ökade industrialiseringen och befolkningskoncentrationen, uppgår till miljardbelopp och måste betalas av den nu yrkesverksamma generationen. Kapitalförstöringen i form av övergivna gårdar, byar och företag, nedlagda åkrar och försummad skogsvård är ett fullbordat faktum och ingenting att göra åt. Norska undersökningar visar att ett arbetstillfälle inom basnäringarna jordbruk eller fiske skapar två arbetstillfällen inom förädlingsindustri och liknande. Dessa tre arbetstillfällen skapar i sin tur ytterligare tre arbetstillfällen inom olika servicenäringar. Tillämpat på svenska förhållanden med jordbruk och skog som underlag för en familjs försörjning skulle detta innebära att en jordoch skogsbrukarfamilj inklusive sig själv skapar arbetstillfällen för sex familjer. En annan intressant uppgift är att man i Norge kommit fram till att en jordbrukare, om han upphör med sitt jordbruk för att flytta till tätorten och få arbete inom industrin, kostar den norska staten ca 250 000 norska kronor innan vederbörande kan utföra något produktivt arbete inom industrin. Enligt min mening är den tidpunkt inne då vi radikalt måste tänka om i fråga om vår framtida näringspolitiks inriktning och utformning. Den unga generationen godtar inte längre de värderingar som hittills varit utmärkande för våra ekonomers och samhällsplanerares teoretiska spekulationer. Människorna i dagens samhälle kräver mera än en hygglig lön för sitt arbete. Möjligheter till en hög konsumtion av varor eller prylar, som det heter på modernt språk, är inte längre nog, utan känslan av att man utför något vettigt och att man kan påverka det företag man arbetar i och att man också har ett ansvar för företagets bestånd och utveckling börjar att få en allt mer framträdande roll i samhällsdebatten. Man vill också kunna påverka utformningen av den omvärld man lever och arbetar i, t.ex. bostäder, arbetsplatser och trafikförhållanden. Politikerna, samhällsekonomerna och planerarna måste lyssna på dessa nya tongångar för att i sin tur analysera och ta vara på vad som är positivt och riktigt i denna debatt och omsätta detta i praktisk politik. Därför välkomnar vi inom centerpartiet alldeles särskilt propåerna om åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Härvid får man hoppas att verkligt konkreta ting tas upp, även när det gäller de anställdas möjligheter att vara med om att bestämma sin arbetsmiljö. De enskilda människorna på verkstadsgolvet, vid de löpande banden, i kontorshaven etc. drabbas hårt av den psykiska press de är utsatta för. Ett förhållande som centern påpekat i många motioner under tidigare år är de stora löneklyftor som fortfarande existerar i vårt samhälle och som är orsakade av en ofta konstlad uppdelning i kategorier inom arbetslivets skilda områden. En stor del av orsakerna till otrivsel och psykisk ohälsa finns i den föråldrade och auktoritära uppdelning i arbetare, tjänstemän och förmän, som förekommer på de flesta arbetsplatser. Gränserna mellan dessa kategorier är flytande, men ändå nyttjas begreppen till det yttersta. Här skiljer det sig inte något mellan industrins och den offentliga förvaltningens system. Den senare, som ju är underställd samhällets och politikernas kontroll, borde tjäna som ett föredöme inom vårt arbetsliv. Därför tänker centern återkomma med mera konkreta förslag, när förslaget från regeringen ligger på bordet. Till dess kan vi hänvisa till de motioner centern tidigare väckt i frågan. Jag påstod nyss att basnäringarnas roll och betydelse i samhällsutvecklingen inte i tillräcklig grad observerats. Jag vill något utveckla denna tankegång. Låt mig ta ett exempel. Det skulle utan tvivel vara möjligt att med modern teknik och med ledning av vad försök och forskning bestyrkt minska omloppstiden i de norrländska skogarna till två tredjedelar eller kanske hälften mot vad som nu är fallet och därmed också höja avkastningen i motsvarande grad. Vad skulle inte det betyda i fråga om sysselsättning och ekonomiska följdverkningar för de norrländska kommunerna? Eller för att ta ett annat exempel: Vad skulle inte en reell satsning på jordbruket kunna betyda för att uppehålla och utveckla vår livsmedelsindustri, för att därigenom vidmakthålla eller skapa sysselsättning inom denna sektor? Försvinner jordbruksproduktionen eller delar därav i en bygd, rycks underlaget bort för den förädlingsindustri och de serviceföretag som varit beroende av denna produktion. Men upphörande eller minskning av jordbruksproduktionen kallas på ett finare språk för resursöverflyttning. I stället får vi miljövaruhus och livsmedelsmarknader placerade på våra bästa vetejordar i städernas utkanter. Denna utveckling är också ett uttryck för samhällsplanering, ty utan den hade dessa varuhus aldrig kommit dit. Men det är väl ändå inte den sortens planering vi med tanke på framtiden skall ha? Vi har ett ansvar inför kommande generationer, och vi måste därför hushålla på ett rationellt sätt med våra naturresurser, så att vi kan behålla dem i en uthållig produktion.

Marken och våra övriga naturresurser är våra viktigaste kapitaltillgångar, och dem gäller det att bevara, förkovra och utnyttja på rationellast möjliga sätt. All planering borde gå ut ifrån detta förhållande. En regional planering borde bygga på en inventering av regionens naturliga förutsättningar och med dessa som bas borde planeringen steg för steg föras vidare. Inom ramen för dessa förutsättningar bör sedan regionen successivt tillföras de ekonomiska resurser som behövs för att utveckla basnäringar och övrigt näringsliv på ett ekonomiskt försvarligt sätt. Men den sociala och miljöpolitiska målsättningen får aldrig släppas ur sikte i denna samhällsplanering. Mitt inlägg i denna fråga grundar sig inte på kverulans eller en önskan att till varje pris komma regeringen till livs. Jag erkänner gärna att en hel del har gjorts, en hel del är på gång, men ännu är det mesta ogjort i fråga om framtidsplaneringen. En sak vill jag dock till slut slå fast, och det är att vår jordbrukspolitik håller på att totalt misslyckas. Regeringen har fortfarande en chans att vid de pågående jordbruksförhandlingarna vrida den rätt igen. Tillmät sedan jordoch skogsbruket det värde, som dessa basnäringar har med tanke på framtiden, då det nya handlingsprogrammet på riksnivå utformas med ledning av den regionala utvecklingsplaneringen.

Herr talman! ”Allt är som oceanen. Allt flyter och vidrör vartannat. Rör du vid ett ställe, så spåras det i andra ändan av världen.” Detta citat är hämtat ur Dostojevskijs ”Bröderna Karamazov”. Påståendet — eller erfarenheten — gäller vår livssituation som helhet. Det är häpnadsväckande att denna tes så gruvligt nonchalerats under decennierna och att så görs fortfarande. Närmast tänker jag på de industrialiserade ländernas, inklusive Sveriges, lättsinniga sätt att utnyttja naturresurser från hela världen i den i och för sig vällovliga strävan att förbättra den materiella levnadsstandarden utan att beakta de nedsmutsningseffekter processerna medför. Förorening av luft och vatten får effekter långt utanför det förorenande landets gränser. Dess bättre börjar det internationella ansvaret vakna på miljöområdet. FN-konferensen här i Stockholm 1972 är ett tecken på det. Men att tala om miljövård i dag är att tala om hela nationalbudgeten från en ny synpunkt. Vi har upptäckt att man inte längre kan avsluta beräkningen av nationalinkomsten sedan man visat upp hur mycket varor man fått ut av de använda råvarorna och av använd energi. Den tidigare inkomstkalkylen tog inte hänsyn till de väsentliga kostnader restprodukterna vid framställningen av varorna ådrog samhället. Atomerna liksom energin är oförstörbara. Man får alltså lika många atomer ut som man sätter in, men en stor del av dem kommer ut i form av skräp, alltså avfall, papper, sopor, skrot och oanvändbart plastmaterial, glaskross etc. Först sedan man redogjort för vart allt detta tagit vägen har man fått ett verkligt mått på vad allas vårt arbete har åstadkommit. Om man börjar räkna på det sättet, råvaror plus energi är lika med nyttigheter plus skräp, och dessutom drar av från nationalinkomsten alla utgifter för att ta hand om skräpet — i ordets vidaste mening — kan man börja kalkylera mera realistiskt. Jag har med detta velat ge bakgrunden till två av huvudteserna i folkpartiets miljömotioner — de som herr Ekström nyss hävdade innehöll yrkanden beträffande frågor som egentligen redan utreds och som det därför skulle vara onödigt att ta upp. Det påståendet visar endast en sak, nämligen att herr Ekström inte har tagit del av våra motioner. Jag är, herr talman, övertygad om att den fortsatta framställningen kommer att visa det. Jag vill gärna ytterligare något utveckla dessa två huvudteser. För det första är ett ekonomiskt nytänkande nödvändigt för att komma åt miljöproblemen. För det andra måste man se jordklotet och dess resurser som en helhet — det internationella perspektivet. För att tillverka en vara betalar man löner, hyra och råvaror. Detta är emellertid inte de enda kostnaderna för tillverkning; man belastar också andra människor och samhällen med kostnader och obehag genom att man i högre eller lägre grad förstör miljön för dem. För att hindra det har samhället i huvudsak två olika medel — dels lagar och förordningar som förbjuder vissa utsläpp, dels avgiftstaxor som förbinder utsläppen med direkta kostnader för den förorenande. I Sverige har man egentligen endast använt det första av dessa medel. I många andra länder har man kompletterat förbudssystemet med vissa avgifter. Som exempel kan nämnas USA, Frankrike, Västtyskland, Ungern och Tjeckoslovakien. Vi anser från vårt håll att det är fel att dogmatiskt avskärma sig från möjligheten att använda avgifterna i kampen mot miljöförstöringen och menar att alla medel förutsättningslöst bör prövas. Det är svårt att i förväg säga vilkendera typen av åtgärder som är bäst under vissa givna förutsättningar — det måste prövas utan förutfattade meningar. Denna prövning föreslår vi bl.a. i den ena av våra partimotioner om miljövården. I den andra kräver vi att samtliga partier får bli representerade i den delegation som skall företräda Sverige vid miljövårdskonferensen 1972. Vi finner det naturligt att de stora politiska partierna blir representerade vid konferensen och också bereds möjlighet att ge sin syn på förberedelsearbetet. I folkpartimotionen nämns några frågor som vi från vårt håll finner särskilt angeläget att de förs upp på dagordningen vid konferensen. Låt mig nämna våra förslag om skärpta konventioner och internationellt samordnad lagstiftning för att komma till rätta med förorening av havet men också den tilltagande exploateringen av havets naturresurser. Vi upprepar våra vid tidigare riksdagar väckta förslag om ett globalt nät av mätstationer för miljöfaktorer och nödvändigheten av en internationell miljödatabank. Det är gamla krav från vårt håll. I motionen framhävs vikten av att vi får en internationell konvention som förbjuder SST-plan att flyga med överljudsfart över land och över starkt trafikerade havsområden. Slutligen framläggs synpunkter på hur en internationell miljövård bör organiseras. Det skulle vara av intresse, herr talman, att få veta hur regeringen har tänkt sig den politiska oppositionens medverkan och representation i 1972 års miljövårdskonferens. Så några kommentarer till jordbrukshuvudtiteln, under vilken miljövården huvudsakligen hör. Miljövårdsforskningen har tidigare varit oerhört splittrad. En förbättring skedde för ett par år sedan i och med tillkomsten av en särskild forskningsnämnd under naturvårdsverkets ledning. Men när man skall ta reda på hur mycket pengar som sammantaget anslås till forskning inom miljövårdsområdet i den nu framlagda statsverkspropositionen så är det detta till trots ett ganska mödosamt arbete. Man tvingas gå igenom en lång rad anslagsposter. Lika svårt är det att finna regeringens prioritering bland den mängd angelägna forskningsobjekt som föreligger. Även här skulle det vara av intresse med en kommentar från det ansvariga statsrådet, jordbruksminister Bengtsson. Från folkpartiets sida har vi funnit det angeläget att i vår partimotion klargöra vilka forskningsuppgifter vi anser bör få prioritet i nuläget. I första rummet har vi nämnt forskning avseende biologisk kontroll, i andra rummet förbättrad avfallsbehandling och i tredje rummet åtgärder mot buller. En kort motivering till det urvalet kan vara på sin plats. Alla känner till de allvarliga skador olika gifter förorsakat i naturen. Debatterna kring DDT, PCB, hormoslyr, kvicksilver, bly osv. har vi i friskt minne. Vi vet också att ständigt nya kemiska preparat produceras. Enligt uppgift kommer det fram ca 200 000 nya preparat per år, av vilka ett par procent kommer ut på marknaden — alltså ungefär 4 000. Flertalet är säkert helt ofarliga, men det obehagliga är ju ovissheten om icke förutsedda biverkningar, vilka ofta inte blir kända förrän lång tid efter det att preparaten börjat användas. Det här är problem som miljökontrollutredningen håller på att brottas med. Förslag från den har utlovats under 1971. Det vi närmast åsyftar är att komma till rätta med de många bekämpningsmedlen mot skadeangrepp på kulturväxter. Biologisk kontroll innebär att ha naturen som medspelare i skyddet av kulturväxterna. Man utnyttjar skadeinsekternas och ogräsens naturliga fiender. Det är väl inte troligt att vi kan klara oss helt utan bekämpningsmedel av nu konventionell art, men med intensifierad forskning skulle vi utan tvivel i många fall komma över till den mer naturrätta biologiska kontrollen. Men, herr jordbruksminister, var finns en mer uttalad vilja hos regeringen att verkligen driva på den utvecklingen? Avfallsbehandlingen är en av de allra viktigaste miljöfrågorna i dag. Sopmängden inklusive industriavfall är nu mer än 300 kg per person och år. Därtill kommer ständigt ökande mängder slam från reningsverken. Strävan har hittills främst varit att bli av med eländet. Man har slängt det ifrån sig, ofta utan att tänka på vilka miljöfaror en lättsinnig sophantering innebär. I själva verket är avfall en tillgång, en råvara som så långt som möjligt skall återanvändas. Vad vi behöver är att vår produktionsteknologi inriktar sig på att utvinna material ur avfall med samma energi och uppfinningsrikedom som den visat när det gäller att ta fram nya naturtillgångar. Ett träd består till ungefär hälften av cellulosafibrer som man kan göra papper av. En vanlig sopbil, full med avfall från stadshushåll, innehåller ungefär samma proportion cellulosafibrer. Ändå får vi i dag större delen — ungefär 80 Z — av vårt papper från trädet, inte från sopbilen, helt enkelt därför att det på vår nuvarande tekniska nivå lönar sig bättre. Men det finns inget skäl a priori till att vi inte skulle kunna satsa tillräckligt med forskning på bearbetandet av avfallet, så att vi ur det kunde få ut en mycket större del av det papper vi behöver — eller för den delen även glas, järn, aluminium etc. Det gäller här ett forskningsoch utvecklingsarbete som är synnerligen viktigt, när alla våra naturtillgångar håller på att minskas — somliga i ganska snabb takt — medan sopor och skrot är den enda naturtillgång som hela tiden ökar. Vad slutligen gäller bullerfrågorna har vi från folkpartiet länge påpekat att de har behandlats styvmoderligt. Det dröjde länge innan naturvårdsverket över huvud taget fick någon egen expertis på det området. Vid genomläsning av statsverkspropositionen finner man att naturvårdsverket påpekar att den nyinrättade bullersektionen inom luftvårdsbyrån praktiskt taget helt saknar teknisk utrustning. Jag tycker att detta är en anmärkningsvärd information, och det är väl motiverat att fråga jordbruksministern om han har säkerställt medel för att rätta till detta orimliga förhållande. Den styvmoderliga behandlingen av bullerfrågorna tycks fortsätta. Den arbetsgrupp som arbetat några år med att kartlägga följdverkningarna i landskapsbilden av den snabbt fortskridande nedläggningen av jordbruk har som bekant presenterat sina synpunkter och förslag i skriften »Landskapsvård i odlingsbygden. Där föreslås att försöksverksamhet skall påbörjas med landskapsvårdande åtgärder till en kostnad av två miljoner kronor under budgetåret 1971/72. Naturvårdsverket har slutit upp bakom detta förslag, men regeringen har avvisat detsamma med hänvisning till att det räcker med det som sker genom beredskapsarbeten. Det är allvarligt att regeringen låter tiden gå utan att ta itu med detta problem. För varje år som går sker snabba förändringar. Vi kan alla konstatera hur det öppna kulturlandskapet med åker, äng och hagmark förfulas genom förbuskning eller uppväxande skogsplanteringar. Vi har väntat alltför länge på åtgärder. Nu kommer uppenbarligen inte heller något att hända förrän tidigast 1972/73, såvida inte riksdagen beslutar sig för snabbare initiativ. Herr talman! Jag började med att betona miljöfrågornas gränslöshet, och jag vill till sist återvända till den synen. Omedelbara åtgärder är direkt nödvändiga för att människan skall ha fortsatta möjligheter att överleva. Här har Sverige en oppinionsbildande uppgift som det är en gemensam skyldighet för oss alla att fullfölja så långt vi förmår. Men det måste också bli en ökad opinionsbildning för att klargöra att vården om vår miljö inte får göra halt med naturvården. I själva verket finns det inga gränser här heller, ty värnet om en frisk och ren natur förutsätter att en kamp också förs för sunda arbetsoch boendemiljöer — och på de områdena återstår mycket att göra. Vi inom folkpartiet kommer att framlägga en partimotion i det ämnet som redovisar vår syn på de viktiga arbetsmiljöfrågorna. Det kommer således, herr talman, att bli anledning för oss att återkomma i den delen av detta viktiga ärende.
Herr talman! Jag har, herr Wirtén, läst folkpartiets motioner mycket grundligt, och jag vill bara erinra om att så sent som den 24 november 1970 behandlade riksdagen ett motionspar från folkpartiet som innehåller i stort sätt de synpunkter som nu har framförts. I sitt utlåtande hade vederbörande utskott — i likhet med naturvårdsverket — uttalat bl.a. följande: ”I likhet med naturvårdsverket anser utskottet att den av motionärerna förordade utredningen skulle tvingas invänta resultaten av andra pågående utredningar. Utskottet finner därför inte skäl tillstyrka det i motionerna framförda utredningskravet.” Utskottet ansåg alltså — och riksdagen beslöt i enlighet därmed — att allt det som folkpartiet föreslog i detta motionspar skulle kunna komma att fördröjas, om man satte i gång ytterligare utredningar. Vad jag närmast fäst mig vid i folkpartiets nu avgivna motioner är följande uttalanden: ”Tidsplaner måste fastställas som anger successivt skärpta krav på rening och miljövänliga produkter. En dynamisk utveckling kräver nya styrningsmedel på miljöområdet. Vid sidan av lagstiftning bör därför även systemet med avgifter på miljöskadliga produkter komma till användning.” Jag skall i dag inte närmare kommentera detta med ”avgifter på miljöskadliga produkter”. För mig framstår det som en mycket betänklig väg att gå om man skall kunna köpa sig fri och fortsätta att förstöra vår natur.
Herr talman! Det utskottsutlåtande som herr Ekström nu åberopade är väl bekant för mig, och den debatt vi förde med anledning av utlåtandet skall vi väl akta oss för att upprepa här. Det finns anledning att återkomma till att försvara vår kläm i motionsparet om en beredning på miljövårdsområdet. Jag vill bara kort säga att det är riktigt att här pågår en rad utredningar som tar upp en hel del av de frågeställningar som vi berör, och flera av de utredningar som nämns i utlåtandet är redan klara eller blir klara inom kort. Det gäller exempelvis den utredning som sysslat med landskapsvården och som jag tidigare talade om. Just därför är det motiverat att föra ihop de erfarenheter vi har till en samlad syn på miljöpolitiken — en sak som för övrigt även naturvårdsverket medgav i sitt remissyttrande. Naturvårdsverket uttalade att vid vissa tillfällen är det motiverat att göra sådana här samlade översyner — det har icke skett sedan naturresursutredningen gjorde sitt stora arbete vid 1960—talets mitt. Men låt mig litet mera konkret gå in på de yrkanden vi framför i motionerna och visa hur fel herr Ekström har. Vad är det som nämns i den sammanfattning vi gjort? Jo, vi säger att vi vill skydda de orörda Norrlandsälvarna, Ritsem, Kaitum osv. Vill herr Ekström alltså påstå att den saken redan är avklarad? Det är ett värn som vi måste upprätthålla. Vi säger att konkreta åtgärder skall sättas in för att hindra igenväxning av öppna landskapsområden. Det har jag berört. Jag har visat hur regeringen här har avvisat ett välmotiverat förslag. Vi säger att det är nödvändigt att svenska vattentillgångar inventeras och att vattenvårdsförbund och plan för vattenanvändningen upprättas. Det är också ett fält som är relativt jungfrulig mark även om jag medger att riksplaneringen bör komma in på de områdena. Jag skulle kunna fortsätta alla 16 punkterna igenom, herr Ekström, och visa att det ännu återstår mycket innan våra krav på miljöpolitikens område är uppfyllda.

Herr talman! Det är säkert inte många av remissdebattens talare som har berört ett ämnesområde som inte på något sätt har haft samband med vår miljö. I motsats till många andra områden är miljön och miljövården inte avgränsad. Miljövården kan aldrig bli en delfråga för en enda politisk instans, och praktiskt taget alla beslut vi fattar har miljöpolitiska aspekter. Men miljövården innebär också ett tvång och ofta ett dyrbart sådant. Därav följer att vi gärna talar om den, men ofta är obenägna att handla. Tvånget är oss pålagt genom föregående och nuvarande generationers respektlösa hanternade av våra naturtillgångar men också av den tekniska utvecklingens krav på ökad urbanisering och i många fall livsfientliga levnadsbetingelser. Miljövårdens huvudorgan i vårt land är naturvårdsverket. Men naturvårdsverket får inte bli ett avfallsverk dit alla problem slussas för att där i bästa fall lösas eller begravas i en skrivbordslåda. Just därför att miljövården är en tvärpolitisk verksamhet måste naturvårdsverkets kanske allra viktigaste uppgift vara att lägga sig i andra verks och organisationers arbete. Det är en orimlig tanke att riksförsäkringsverket skulle lägga sig i SJ:s taxepolitik eller att statens skogsindustrier skulle försöka påverka riksbanken. Men när det gäller naturvårdsverket måste liknande ingrepp i många fall vara önskvärda. Det är här som särställningen av ett ansvarigt miljövårdsorgan kommer in. Detta innebär inte krav på en maktkoncentration men väl på ett ökad givande och tagande. Från naturvårdsverkets sida finns säkert en god vilja att fungera på det sättet, men den socialdemokratiska regeringen i stort tycks inte vilja acceptera denna tvärpolitiska funktion hos ett organ. Nog skulle jordbruksdepartementet i detta avseende försöka ta kollegerna från socialdepartementet och industridepartementet under särskild behandling. Vattenfalls agerande i miljövårdsfrågor har diskuterats åtskilligt. Enligt uppgift finns hos Vattenfall naturvårdsexpertis — det måtte vara en ytterligt företagsbunden och partisk expertis. Hur kan man annars förklara de ingrepp som kontinuerligt aktualiseras från Vattenfalls sida, ingrepp som hela tiden motiveras med ekonomiska beräkningar och vilkas miljöförstörande verkan tonas ner till bagateller i jämförelse med den vinst som ingreppen kan innebära. Jag syftar här givetvis i första hand på utbyggnaden av kraftverken i Norrland. Herr Henningsson står efter mig på talarlistan, och jag vet att han kommer att använda ekonomiska argument för att ursäkta vad jag vill stämpla som obotlig förstöring av värdefull naturmiljö. Svårigheten ligger i, som det har framhållits tidigare i dag, att vi aldrig har kunnat sätta pris på miljön. Det är inte ett dagspris det gäller, utan det är det kapitaliserade värdet av en naturvård som av statsministern i går karaktäriserades som önskvärd men stundom exklusiv. Moderata samlingspartiet har hela tiden ansett vården av vår natur som en elementär uppgift. Exklusiviteten i denna verksamhet har varit oss obekant. Är det socialdemokraternas och regeringens uppriktiga mening att vi måste betrakta naturvården som en exklusivitet, som egentligen borde beläggas med lyxskatt, då har vi kanske där en förklaring till de ingrepp som görs. Att ensidigt beräkna den ekonomiska vinsten av olika ingrepp, reglerande av vattendrag, kalhuggning av lövskog eller felaktig industrilokalisering utan att betrakta alternativ som strängt ekonomiskt ställer sig mindre fördelaktiga men vilkas genomförande ändå kan innebära en samhällsvinst, det har kanske tyckts vara omöjligt. Jag vill dock säga att herr Ekströms uttalande om de miljöpolitiska aspekterna, sedda mot bakgrunden av vår bruttonationalprodukt, gladde mig. För inte så länge sedan diskuterade vi här utbyggnaden av Ritsems kraftverk. Från vårt håll framfördes påståenden om att projektet hade samband med Kaitumprojektet. I dag framgår att tidsmässigt tycks i alla fall ett samband finnas. En sommar till, kanske två, kan Sjaunja få förbli ett av världens mest unika fågelskyddsområden. Sedan kommer Vattenfalls bulldozers. Denna enligt mitt bedömande miljövårdspolitiska ansvarslöshet kan inte förklaras bort, hur många ekonomiska argument som än framföres. Regeringen borde i högre grad än vad hittills skett lyssna på vad de naturvårdande myndigheterna har att säga. De måste få ett reellt inflytande och inte vara ett slags remissinstans, vars åsikter respekteras när de överensstämmer med regeringens förslag men i övrigt slås sönder med ekonomiska argument. Vattenfalls ingrepp är inte naturfientliga bara i Norrland. Också i min hembygd, nordvästra Skåne, kommer vi att se spår av dess verksamhet. Här har Vattenfall agerat så att opinionen först sent vaknat. För att klara import och export av elkraft måste en överföring äga rum. Det har framlagts ett förslag om att lägga en 400 kilovolts ledning mellan Söderåsens fot och kusten utanför Viken för vidare transport till Själland. När man ser förslaget frågar man sig vad Vattenfalls naturvårdsexpert sysslar med. Fågelskådar han i Sjaunja? Vad man vill är att ”dekorera” Söderåsens siluett med en gigantisk kraftverksledning för att sedan låta densamma förstöra den obrutna horisonten över nordvästskånska slätten. nordvästskånska slätten. Jag finner det också vara märkvärdigt — och det vill jag säga till jordbruksministern — att när herr Clarkson ställer en fråga till jordbruksministern, om denne tänker ingripa för ett miljövänligare utförande av elkraftledningen, så överlämnas frågan till industriminstern, som skall besvara den i morgon. Detta anser jag vara ett exempel på att man från regeringens sida vill prioritera det strikt ekonomiska tänkandet men avstå från att ge en miljöpolitisk syn på sitt agerande. Vi måste ha rätt att kräva att miljösynpunkterna blir beaktade men också att de blir framförda av den miljöansvarige departementschefen. Jordbruksministern kan inte avsäga sig ansvaret för andra regeringsmedlemmars agerande, när detta griper in på hans eget fögderi. I så fall blir naturvården verkligen en exklusivitet, men kanske inte i den betydelse statsministern lade i ordet i går. Moderata samlingspartiet har i en partimotion om miljövård berört frågan om miljövårdens organisation. Den splittring som finns såväl vad avser administration som ansvarsfördelning och kontrollmöjligheter är minst sagt besvärande och inte befrämjande för en god miljö. Vi begär en översyn, som vi anser måste komma till stånd. Miljökontrollutredningen är ett steg på vägen, även om steget är taget sent. Enligt direktiven täcker den emellertid inte in hela frågan om vår användning av miljöfarliga produkter. Vi lever i en förgiftad värld. Vår konstitution är dock genom vår Herres försorg god och vi tål åtskilligt. Tål vi inte, så dör vi. Men det har kommit in en relativt ny synpunkt i vad gäller vårt ansvar för kommande generationer. Genom ett ohämmat utnyttjande av olika preparat kan vi genetiskt försämra kommande generationers konstitution. Människan har också en ekologisk miljö. Att handskas vårdslöst med naturens ekologi är i och för sig allvarligt; att handskas vårdslöst med vår egen kan innebära vår undergång. Problemet har uppmärksammats runt om i världen. Sjukdomar som följd av luftföroreningar, förgiftningar genom vattendrag och en ökad missfallstendens liksom cancersjukdomarnas tilltagande frekvens har tjänstgjort som väckarklockor. Väckarklockor kan emellertid också skrämma, och jag vill här betona nödvändigheten av att man inte genom skrämseltaktik driver utvecklingen i fel riktning. Massmedia har i det avseendet utomordentligt stora möjligheter att påverka. I dag har jag genom att lyssna på programmet ”Tvärs” i radio hört ett inlägg som jag klart kan beteckna som skräckinjagande och definitivt inte befrämjande för den utveckling vi vill skall komma till stånd när det gäller användningen av olika preparat. Att ta del av framtidsforskningens prognoser är intressant. Människans förmåga att påverka sin utveckling kommer att öka, men det gäller att veta i vilken riktning utvecklingen skall ske. Detta är en uppgift för politiker, men det fordras också ett samarbete med forskarna av hittills okänt slag. I Sverige är det socialstyrelsen som har huvudansvaret för vår hälsa och fysiska välfärd. Jag har för inte så länge sedan i andra kammaren kritiserat giftnämnden för dess agerande, och jag lär få återkomma i den frågan. Vad jag vill understryka är behovet av ett ökat samarbete mellan jordbruksdepartementet och socialdepartementet. Miljöpolitiken är tvärpolitisk. Den måste gripa in och ställa upp sina krav gentemot krassa ekonomiska beräkningar, men den måste också öva inflytande över det departement som svarar för vårt fysiska välbefinnande. Vad betyder för den enskilda människan det starkt ökade bruket av giftiga preparat? Vilka alternativ finns för bruket av kemiska preparat i odlingar av olika slag? Vi har från vårt partis sida under åratal fört fram krav på biologisk prövning av bekämpningsmedel. Att vi har haft rätt har framkommit inte minst genom de skadeverkningar som användningen av fenoxisyror medfört. Vi kommer att fortsätta att ställa dessa krav, vilket bl.a. innebär en ökad forskning om alternativa bekämpningsmetoder. Den enskildes frihet och valmöjligheter har varit en grund för moderata samlingspartiets politik. Vi kommer aldrig att acceptera ett hårt centraliserat, uppifrån styrt samhälle, där den enskildes eller kommunens önskemål åsidosättes. Samtidigt upplever vi hur miljövården ställer krav på vår livsföring och på vårt kommunala agerande. I samband därmed och inte minst mot bakgrunden av den miljöförstöring som har ägt rum kan en konflikt uppstå. Ingen torde emellertid ifrågasätta riktigheten av ett förbud mot en så enkel sak som nedskräpning. På samma sätt måste vi alla vara med och utforma bestämmelser som blir oss alla till gagn. Det pågår i dag en fysisk riksplanering. Åtskilliga av de föregående talarna har tagit upp och diskuterat en sådan. För min del anser jag det vara av betydelse att vi får ett samlat material för bedömanden som rör så ingripande företeelser som lokalisering av kraftverk och av större industricentra, vattenförsörjningsfrågor samt skyddande av särskilt värdefull natur. Men det finns en risk för att regeringen i sin centraliseringsvilja underkänner den enskilda kommunens förmåga — jag vill särskilt trycka på ordet förmåga — att själv utforma sin miljö. En planering med uppgift att vara rådgivande får endast i nödfall innebära en begränsning av den kommunala beslutanderätten. All planering måste bygga på samarbete. Inte minst när man lyssnade till statsministerns anförande i går måste man ställa sig frågan: Hur kan socialdemokraterna i dag förena kravet på en central styrning av samhällsplaneringen — inte minst bostadsbyggandet — med talet om ett ökat inflytande för den enskilde samhällsmedborgaren? De kraven är oförenliga, och det vore betydligt ärligare om socialdemokraterna i dag öppet deklarerade, att talet om ett ökat enskilt inflytande mer är ett opium för oss alla för att döva obehagskänslan över vår maktlöshet inför samhällsutvecklingen. Till sist, herr talman! Herr Erlander ställde i dag angående miljöpolitiken frågan: Hur långt följs vi åt? Svaret från moderata samlingspartiet i vad gäller miljöpolitikens mål kan framgå genom ett studium av vårt partiprogram. Målsättningen i betydelsen en god miljö på alla områden, liksom också innebörden i de orden, tror jag är gemensam för alla de demokratiska partierna. Mitt svar är: Där följs vi åt hela vägen. Socialdemokraterna kan inte vinna något genom att ifrågasätta samtliga partiers goda vilja i det fallet. Den väsentliga politiska frågan är emellertid: Hur når vi vårt mål? Där har vi vår demokratiska rätt att ha skiljaktiga uppfattningar och att diskutera dem här i riksdagen. Det ligger säkert sanning i de ord som här tidigare har yttrats, nämligen att miljöpolitiken kanske blir 1970-talets stora politiska fråga.

Herr talman! Som en fortsättning av tidigare försök hade man vid denna debatt ordnat det så att varje talare skulle ange sitt ämnesområde i avsikt att man därigenom skulle få varje fråga debatterad för sig. Men det där med uppgiften om över vilket ämne man ville tala ger jag, herr talman, inte mycket för. Nära nog samtliga talare som uppträtt under begreppet allmänpolitik, utrikespolitik, samhällsekonomi och näringspolitik har talat i huvudsak om miljöpolitik. Det har blivit ett modeord, och det kan kanske finnas en förklaring till detta. Det har också uttalats mycket bestämda varningar mot en fortsättning av miljöförstöringen. När man kommer in på miljöfrågorna kommer man utan tvivel underfund med att de har en oerhörd bredd. Man kan lägga miljövårdsaspekter på nära nog allt det som omger oss, det må gälla bostaden, den närmaste omgivningen till denna, stadsplaneringen, trafiksituationen, våra förhållanden på arbetsplatserna, men även den miljö vari vi befinner oss på fritiden. Därtill kommer att variationerna av miljöstörande inslag i vårt dagliga liv är så stora. Störande inslag finns av så många olika slag, samtidigt som uppfattningen om vad som är störande är starkt varierande mellan olika individer. Det har vi märkt också under denna debatt. Vad den ena människan finner fullt i sin ordning finner en annan vara oerhört störande, och en tredje finner kanske situationen fullständigt outhärdlig. Även våra nyhetsmedia — press, radio och TV — har ägnat stort intresse åt miljöfrågorna under de senare åren. Men man har fått en känsla av att miljöstörningarna från det hållet uppfattats som väldigt nya och nyss påbörjade. Det verkar som om man inte hade reda på att miljöstörningarna är av mycket gammalt datum. Om jag skall gå tillbaka till den bibliska historien, vågar jag påstå att miljöförstöringen började när Eva plockade ned äpplet. När man därefter plockade ned fikonlövet för att dölja sin nakenhet, började miljöangreppen. Att de sedan har ökat i en ständigt stegrad takt är helt naturligt. De har ökat i takt med den industriella utvecklingen, men inte bara i takt med den. Man kan mycket lätt konstatera, att även det starkt ökade kommunikationsbehovet har sin del i den negativa utvecklingen av miljön, likaså det ständigt stegrade energibehovet. Även växtskyddet har under senare år kommit att uppfattas som miljöförstörande, det gäller såväl den växande grödan på våra åkerfält som våra skogar. Under den senaste tiden har de sistnämnda kommit alldeles särskilt i förgrunden. En annan detalj är nedskräpningen i naturen, ett område som kommit mycket starkt i blickpunkten, kanske därför att den rönt en mycket stark utveckling, vilken måste ses som en naturlig följd av den strukturomvandling som skett i handelsledet. Den snabba övergången till engågngsförpackningar för en mängd varor som tidigare såldes i s.k. lös vikt har medfört en ökning av det vi brukar kalla sopor, som därtill har en viss benägenhet att placeras på därför icke avsedda platser. Våra rastplatser längs våra större vägar vittnar vältaligt härom. Den ständigt ökade användningen av eldningsolja av olika kvaliteter medför också problem som vi tidigare varit obekanta med. Riskerna för våra vattenreservoarer liksom för våra grundvattentäkter är uppenbara, men även för sjöfågeln har oljeimporten medfört problem, som vi inte tidigare varit medvetna om. Men det är inte enbart vid transporten och lagringen av oljan som den kan medföra skador. Även vid förbränningen av oljorna får vi räkna med skadeverkningar. De varierande måtten av svavel i olika oljesorter ger med nu använda metoder för förbränning svaveldioxid, som i sin tur angriper olika metaller, med rost och andra frätskador som följd. Men även byggnaders fasader angripes av svaveldioxiden. Framför allt gäller detta fasader där kalkstensornamentik förekommer. Detta drabbar i hög grad våra offentliga byggnader, våra kyrkor och våra minnesmärken. Men härvid måste man bemärka att de åtgärder som kan åstadkommas i vårt eget land genom lagstiftning inte räcker för att skydda oss, då svaveldioxiden och även andra föroreningar följer med rökgaserna på mycket betydande avstånd. Det har konstaterats att vi får ta emot föroreningar i rökgaserna från såväl England som Centraleuropa i en omfattning som vi inte tidigare hade varit medvetna om. Det har konstaterats att flera av våra långt i norr avlägset belägna fjällsjöar innehåller föroreningar av sådant slag att deras förekomst endast kan förklaras av att de har nått dessa trakter genom rökgaser från mycket långt avlägsna orter. Rökgaserna har sedan utfällts i de högre luftlagren av de av naturliga skäl lägre temperaturer, som förekommer på dessa breddgrader. Dessa föroreningar når sedan sjöar och vattendrag genom regnen. Såväl inom luftsom vattenvården är vi således i hög grad beroende av i vad mån det kan skapas internationella överenskommelser. Vår egen lagstiftning kan inte ensam ge tillfredsställande resultat. Som exempel kan jag nämna att om vi inte kan skaffa eldningsolja av det slag som genom lagstiftning bestäms till en låg svavelhalt, så kan vår egen elproduktion komma i fara. Vi har då inte möjlighet att på ett riktigt sätt driva våra värmekraftverk. Men då står utvägen för oss att köpa elkraft från ett av våra grannländer, som inte har något slag av restriktioner för oljans kvalitet beträffande svavelhalt. Vi köper elkraften från detta grannland. Om vinden är ogynnsam får vi röken och svavlet med på köpet. Också ett utslag av nordiskt samarbete! Vårt behov av eldningsolja är i ständigt växande, vilket i sin tur föranleder anläggningar för raffinering av råoljan. Även det slaget av anläggningar röner uppmärksamhet, och mycket kritiska röster har också givit uttryck för sin mening. Därvid kan man kanske konstatera och uppmärksamma att den starkaste kritiken ibland kommer från den kommunala enhet som inte fick anläggningen placerad inom sitt område. Otvivelaktigt är vårt behov av olja sådant att vi behöver dessa anläggningar. Att ensidigt placera alla sådana anläggningar vid Östersjön kan inte vara försvarbart, då riskerna för skadeverkningar genom fartygsolyckor må bedömas vara betydligt större för dessa jättetankers färder i och till Östersjön än i Nordsjön. En annan faktor av miljöstörande karaktär är våra bilars avgaser. Det som främst kommit i blickpunkten härvid är blyet i bensinen. Personligen är jag inte alls övertygad om att just blyet som sådant är den farligaste ingrediensen i sammanhanget. De tillsatser som har till uppgift att befria våra motorer från blyavsättningar är förmodligen farligare. Men blyet i sig självt är tillräckligt farligt för att vi skall önska att det helt försvinner. Men vi har då att ta hänsyn till vårt nuvarande bestånd av bilar som i många fall har sådana kompressionsförhållanden i sina motorer att de inte skulle fungera utan något slag av tillsats till bensinen. Om man således hastigt och lustigt förbjuder blyet, vilket är önskvärt, riskerar vi att få andra slag av tillsatsämnen som kanske är ännu farligare. Mest sannolikt är den rätta vägen att i lag föreskriva att vi här i landet inte tillåter motorer över ett sådant mått på kompressionsförhållandet att de kan drivas tillfredsställande med bensin med lägre oktantal. Naturligtvis förutsätter jag att en lagstiftning i detta ämne ger en rimlig övergångstid både för de nu i drift varande bilarna och för de nytillverkade. Jag vet att en utredning arbetar med dessa problem, och det är min förhoppning att den snart skall kunna framlägga ett förslag som kan föranleda ett beslut. I varje fall finns det möjlighet att få fram motorer som går utmärkt på lågoktanig bensin, fullt tillräckliga för att tillfredsställa det behov av transporter som föreligger. Kravet på renare luft i våra städer och tätorter kan inte tillbakavisas. Jag ber om ursäkt, herr talman, för att jag använder ordet ”städer” — alla sådana platser bör väl i fortsättningen benämnas tätorter eller skall vi säga bara orter så att det härvidlag inte uppstår någon olikhet. Egendomligt nog har det aldrig hörts något angrepp mot de miljöförstöringar eller miljöstörningar som förekommer vid gruvdrift. Ibland får jag en känsla av en viss enögdhet i miljövårdsdebatten, ty nog är den formen av miljöförändringar som förekommer vid en gruva med de ständigt växande slagghögarna minst lika mycket störande som de miljöförändringar som förekommer vid byggande av ett vattenkraftverk. Men hittills har jag aldrig hört någon uttrycka någon reaktion mot vad som åstadkoms vid gruvdrift. Det är verkligen egendomligt. Däremot kritiseras ofta ingreppen i våra grusåsar, i våra lertäkter samt vid anläggandet av våra trafikleder, våra landsvägar och motorvägar. Vi angriper ju våra grusåsar, därför att vi behöver grus. Vi angriper våra lertäkter och tar lera därför att vi behöver lera till tegel. Vi tar inte grus eller lera för nöjes skull, utan vi gör det därför att vi är nödsakade att använda grus och lera. Slutligen har också de långa luftledningarna för våra huvudledningar för kraftproduktionen kommit i blickpunkten på ett alldeles särskilt sätt. Det har vid flera tillfällen tidigare föreslagits kabling av elkraftens huvudledningar såsom vida överlägsen ur naturskyddssynpunkt. Nog är detta riktigt, men när vi konfronteras med kostnader som ligger mellan 10 och 20 gånger högre för kabel än för luftledning av dessa slag, finns det nog anledning att tänka sig för, innan vi beslutar om sådana ändringar. Det är mycket lätt att säga att en kabel skulle vara mindre störande. Jag är inte övertygad om att det alltid kan sägas att en luftledning genom ett landskap är någonting så förfärligt störande. Mycket annat av det som skapats av oss i naturen är kanske betydligt värre, men detta tänker vi inte på. Det har ju blivit modernt att tala om miljö, och då tar man med även detta. Herr talman! Trots en relativt lång utläggning har jag bara rapsodiskt berört olika detaljer i det som ingår i vår miljö. Men nog kan vi alla vara ense om att det är anledning att vara både vaksam och beslutsam på dessa områden för vår egen och för våra efterkommandes skull. Naturligtvis kan det sägas — och det har också sagts — att vi har gjort oss skyldiga till mycket stora försummelser på detta område och att det naturligtvis är regeringen som har försummat sig — det hörde vi alldeles nyss. Ser vi på frågan i ett annat perspektiv än genom den optik som oppositionspartierna brukar använda, kan vi likväl konstatera att vi i vårt land nått längre i fråga om miljöskyddande åtgärder än man gjort i de flesta andra länder i världen. I den mån ingrepp inte gjorts tillräckligt snabbt, beror det inte på bristande vilja, men man kan utan tvekan erkänna att mycket av det som inte har skett har berott på att vårt vetande på dessa områden inte varit tillräckligt. Varken vetenskap eller forskning har i tid varit så framme att de kunnat ge en riktig bild av vad som kommer att hända, om vi förorenar vatten och om vi förorenar luft. Vi har inte vetat detta förrän under senare år. När vi nu vet det kan det inte sägas annat än att vi också visat oss beredda att handla. Det är min förhoppning att vi skall fortsätta på den vägen. Visst är det riktigt att påstå att den industriella utvecklingen medfört många föroreningar som, enligt vad vi nu vet, inte är önskvärda. Men när vi å andra sidan vet att denna miljöförstöring påbörjades för mycket länge sedan — jag har sagt att den började i och med att människorna började bruka denna jord — bör vi vara medvetna om att utgångsläget för oss människor när det gäller att försörja oss här på jordklotet är att vi måste utnyttja de råvaror, de tillgångar som naturen bjuder oss att utnyttja. Vi kan resonera om detta hur vi vill och vi kan propagera hur vi vill — det finns ändå inget annat utgångsläge för oss människor än att vi måste utnyttja de naturtillgångar vi har. Naturligtvis bör vi se till att vi inte utnyttjar dessa tillgångar på ett felaktigt sätt, men vi kan inte helt hastigt upphöra med att utnyttja de tillgångar som finns. Herr talman! Jag har ofta blivit förvånad över hur olika partier har utnyttjat miljöfrågorna i den politiska propagandan. Jag förråder inte på något sätt en hemlighet om jag säger att de som i första hand försökt uppträda som de enda och verkliga riddarna och försvararna av miljön är centerpartisterna. Förmodligen har de också vunnit icke ringa framgångar — vilket de också har medgivit. Detta har tydligen oroat mittenbröderna i hög grad, och nu har slutligen också representanterna för moderata samlingspartiet oroats, så att också de måste ställa upp och tala om miljön som någonting mycket viktigt — och visst är den viktig! Jag är emellertid mest förvånad över centerpartiets inställning — det skall jag gärna erkänna. Den kategori av människor som först ingrep i vår natur och förändrade den var utan tvekan jordbrukarna. Det första skapandet av ett svedjeland var ett angrepp på naturen. Röjandet av skog för att skapa odlingsbara åkrar var också ett angrepp på naturen. Jag är inte förvånad över att detta gjordes — det var helt naturligt, eftersom dessa människor inte hade andra förutsättningar för att försörja sig — men jag konstaterar ändå att det var angrepp på naturen. En lång rad av de åtgärder som vidtagits i jordbruket har varit direkt fientligt mot den natur som funnits vid tidpunkten för respektive ingrepp. När det är fråga om att återställa naturen, som det ofta talas om, i sitt ursprungliga skick kan man fråga: till vilken tidpunkt vill vi återvända? Naturen har ideligen genomgått förändringar, ofta utan mänsklig medverkan. Många av de åtgärder som vidtagits och som nu kritiseras har otvivelaktigt också vidtagits till jordbrukets fromma. Låt mig ta ett direkt exempel. Statsministern var faktiskt inne på samma ämne i går. För några år sedan rönte kvicksilverförekomster ute i naturen stor uppmärksamhet. Våra rovfåglar dog, våra fasaner och en mängd arter av småfåglar dog just på grund av en riklig kvicksilverförekomst ute i naturen. Hur hade detta gått till? Jo, man kunde härleda en stor del av kvicksilvret i naturen till det betningsförfarande med kvicksilver som jordbrukarna använde för att förhindra angrepp på utsädet. Detta kvicksilver fanns på våra åkrar och i våra vattendrag — vilket bl.a. gjorde att ingen ville köpa insjöfisk från vissa områden. Jordbrukarna själva var i stor utsträckning okunniga om vilka vådor denna kvicksilveranvändning medförde. De kände inte till de faromoment som var förknippade med detta förfaringssätt. Jag angriper inte dem för att de använde kvicksilver, men jag vill konstatera att denna förgiftningsrisk obestridligt uppstod i samband med åtgärder som vidtogs för att skydda grödan och säkerställa en god avkastning av jordbruket. Samma sak gäller för vissa slag av konstgödning. Visst förekommer det besvärliga föroreningar av vattendragen då en häftig och stark nederbörd omedelbart föregåtts av en riklig konstgödningsgiv. Varför användes dessa slag av gödning? Jo, för att säkerställa så goda skördar som möjligt för jordbruket. Detta torde kunna betraktas som vällovligt, och jag anser också att så är fallet alldenstund en god skörd för jordbruket måste betraktas som en tillgång för landet i dess helhet. En annan detalj är den besprutning som numera så ofta angrips därför att den innebär giftspridning i naturen. Varför användes då dessa metoder? Jo, enkelt uttryckt för att förhindra angrepp av skadeinsekter på växande gröda. Detsamma gäller giftspridningen över våra skogar. Helt naturligt har inte dessa gifter spritts av något slags illvilja, nej endast för att ge förutsättningar för bästa möjliga avkastning för skogen. Jag vill också nämna något om föroreningar i våra vattendrag, orsakade av de industrier, som är direkt baserade på skogsbruket. Våra sulfitoch sulfatfabriker och vår tillverkning av slipmassa har medfört föroreningar av olika slag i våra vattendrag av en omfattning som vi i dag är medvetna om inte kan tillåtas fortsätta. Det är emellertid något som vi tidigare inte varit medvetna om. Men när vi nu är på det klara med att det är omöjligt att fortsätta på detta sätt, eftersom vattnets förmåga till självrening inte räcker till, måste vi naturligtvis med alla till buds stående medel förhindra att skador fortsätter att uppstå. Herr talman! Bakgrunden har emellertid hela tiden varit att man velat ge de olika näringarna bästa möjliga förutsättningar att ge god avkastning. Om detta kan det inte råda delade meningar. Att man sedan på centerpartihåll, där man har en så stark anknytning till jordbruket och skogen, för en så ogenerad propaganda för sig själv som miljöns och naturens speciella bevarare, trots att näringsutövarna inom dessa områden så starkt har bidragit till både giftspridning och föroreningar, är verkligen förvånansvärt. Jag betraktar det som en förgiftning av den politiska atmosfären. Eller har man inte på dessa håll själv varit medveten om sin roll i naturens förorening? Men jordoch skogsbruk har inte varit ensamma om denna verksamhet. Olika slag av industriell produktion har medfört föroreningar och förgiftningar i betydande omfattning. Jag tror att detta i många fall beror på att man inte heller inom industrin varit medveten om vilka risker, som dessa utsläpp har medfört. Jag är emellertid också klart medveten om att åtskilliga utsläpp inte kan tillskrivas okunnighet utan är bevis på nonchalans. Man kan väl ha rätt att förmoda att vi, när vi blivit medvetna om hur olika slag av föroreningar inverkar på landskapet, på luften, på vattnet och även på vår psykiska hälsa, skall kunna finna möjligheter att förhindra ett fortsättande av deras utbredning. I detta avseende kan vi säkerligen påräkna intresse från alla samhällslager oavsett politisk tillhörighet eller sammansättning. Försök att göra politik av miljödebatten betraktar jag däremot som fullständigt befängda, då vi vet att varje levande individ i vårt land medverkar till miljöförstöringen.

Något annat ställe att hämta den från, fru Sundberg, finns inte. Herr talman! Vi kan tyvärr inte upphöra med dessa störningar, även om vi alla vill det, men vi har rätt att hysa förhoppningen att alla goda krafter skall förena sig i ansträngningar att göra de olika ingreppen så litet störande som möjligt och att vi så långt möjligt får en frivillig medverkan i dessa strävanden. Om denna inte räcker till, är det min förhoppning att vi får en lagstiftning, som ger oss möjligheter att ingripa och på ett effektivt sätt beivra förseelser på detta område. Som invånare i Sverige har vi fått den oskattbara förmånen att ha rymd omkring oss, att ha en variation i naturen beroende på vårt lands placering på jordklotet, som skänker oss fantastiska skönhetsupplevelser inom det egna landets gränser. Mellan Skånes böljande slätter och Lapplands ibland helt förstummande fjällvärld ryms vyer och utblickar som vi inte vill mista. Vi kan konstatera att vi lever i ett mycket vackert land, och vi har egentligen ingen anledning att trängas. Och nog är vi alla överens om att så långt möjligt bevara detta land. Men vi vill även ha en hygglig levnadsstandard i det. Jag skall nämna någonting om bostadsmiljön, eftersom tidigare talare varit inne på den. Vi har åstadkommit mycket stora förbättringar i bostadsbestånd och bostadsmiljö under efterkrigstiden. Vi har byggt nya bostäder i en omfattning som aldrig tidigare, och sett med internationella mått har vi en topplats given. Även om en del av det som nyskapats inte tilltalar alla, är dock dessa förändringar mycket betydelsefulla. Också inom arbetslivet har det skett en hel del, även om man kan konstatera att det ännu återstår åtskilligt för att få en bättre miljö på arbetsplatserna. Här har tidigare berörts frågan om den nya generationens motvilja mot industriellt arbete. För mig är det fullt naturligt att den som skaffat sig en god utbildning inte vill låta sig personligt nedvärderas av en smutsig och tråkig arbetslokal. Någon sade under gårdagen att man inte alltid kan påräkna utländsk arbetskraft som tar de arbeten vi svenskar inte vill ha. Jag hoppas, herr talman, att detta inte heller blir tillåtet. Det kan inte vara rimligt att miljön på vissa arbetsplatser är sådan att den svenska arbetskraften inte vill ta arbetena i fråga och att vi skall lita till import av utlänningar som har en annan bakgrund och en annan erfarenhet. Lika litet kan jag tänka mig att vi skall fortsätta att låta våra 50-60-åringar slås ut från industriellt arbete. Att dessa människor blir utan jobb och vi i stället importerar utlänningar är ett förfarande som jag anser att vi inte kan få fortsätta med. Herr talman! Det skulle ta alldeles för lång tid att gå in på alla detaljer i detta omfattande ämne. Enbart de miljöaspekter som kan läggas på de frågor som sammanhänger med landets energiförsörjning skulle vara tillräckliga för ett inlägg på en timmes tid. Ett sådant anförande skall jag inte hålla. Jag skall inte gå in vidare på den frågan, även om jag anser att den är mycket viktig och har stor betydelse för vår framtid. Jag avser att återkomma till den i annat sammanhang. Herr talman! Jag vill sluta mitt anförande med att uttala förhoppningen att vi skall få en mera nyanserad miljödebatt under det kommande året och i fortsättningen, där envar miljödebattör gör klart för sig själv att inget slag av mänsklig verksamhet i försörjningshänseende är möjlig utan ingrepp på och i naturen. Vi kan aldrig förhindra förändringar av miljön och naturen omkring oss, men sättet på vilket vi gör det och avsikten med förändringarna kan och bör diskuteras och planeras, innan slutligt avgörande fattas. Vi kan vara övertygade om att den kemiska industrin kommer att ge oss nya och obehagliga överraskningar trots all försiktighet. Vi måste vidga vårt vetande beträffande såväl luftens som vattnets förmåga att bryta ned de föroreningar som förekommer. På dessa områden är vårt vetande inte i takt med föroreningarnas mångfald. Här bör vidgade resurser skapas, men med det tekniska kunnande som finns i övrigt måste vi ha förutsättningar att klara av också detta problem. Men glöm inte först och sist: vi är alla med om miljöförstöringen. Jag skall slutligen nämna något om vad fru Sundberg sade. Jag tycker att hennes yttrande om Vattenfall är i hög grad kränkande för Vattenfall. Det finns ingen anledning för någon av oss här i riksdagen att yttra oss på det sättet om de tjänstemän som endast utför det arbete som regering och riksdag beslutat om. Man har ingen anledning att svartmåla dessa män, utan de förtjänar i stället i hög grad vår aktning. De har på ett mycket förnämligt sätt medverkat till den industrialisering som ägt rum i vårt land och i hög grad bidragit till vårt allmänna välstånd. De har inte handlat självständigt, utan de har endast fullgjort de uppdrag de fått. När fru Sundberg sedan ger sig in på en del andra frågor beklagar jag att hennes vetande inte riktigt räcker till. Det är inte så enkelt att säga att man kablar en 440 kilovoltsledning. Den innehåller i alla fall 440 000 volt högspänning. Om man räknar ut vad det kostar att framställa en kabel med samma förmåga till överledning av effekt som luftledningen kommer vi upp i rätt höga siffror. Eftersom dessa ledningar korsar vårt land och sträcker sig från nordligaste Norrland ner till södra delarna av landet är det lätt att räkna ut att sådana saker ger man sig inte på utan vidare. Jag skulle slutligen vilja säga till fru Sundberg att när man angriper en del av den giftspridning som sker bör man tänka på att det i fru Sundbergs hemtrakter finns något som kallas ärtodling. Vad skulle man säga om det utfärdades förbud mot alla de gifter som används för att skydda ärtodlingarna, fru Sundberg? Jag tycker man skall vara litet försiktig.

Herr talman! Herr Henningsson efterlyser en mera nyanserad miljödebatt. Jag förmodar att det anförande som herr Henningsson hållit här är inledningen till denna. Jag skulle vilja ställa en fråga till representanterna för regeringspartiet. Ni är så irriterade över centerns intresse för miljöpolitik över huvud taget. Vi har stött de propositioner ni lagt fram, vi har arbetat för dem i utskotten, vi har hjälpt till som motionärer och vi har voterat för dem. Vill ni inte ha denna hjälp i fortsättningen? Det kan tänkas att ni kan komma att behöva den. Jag tror att jag kan försäkra att alla de åtgärder man över huvud taget vidtar för att förbättra miljön skall ha centerns stöd även i fortsättningen.

Herr talman! Jag börjar bli van vid uttrycket att man inte behärskar ett ämne, men jag är något ovan vid att bli beskylld för att inte behärska ett ämne om vilket jag icke har yttrat mig. Jag har icke talat om nedläggning av kablar i marken. Jag känner till kostnaderna och kan även bedöma att det också eventuellt är orealistiskt. Men, herr Henningsson, jag har talat om sträckningen av luftkablar, att man måste ta naturvårdshänsyn när man lägger ut den sträckningen och inte göra den med en linjal från punkt till punkt. Jag fick en annan fråga också av herr Henningsson. Den gällde hur jag ställer mig till gifter som berör odlingen av nordvästskånska ärter. Jag vill då bara säga att om herr Henningssons miljöpolitiska tänkande är bundet till hans personliga agerande — och det har jag faktiskt funnit skäl för att tro i samband med hans uttalanden i frågor angående giftämnen och även vattenkraften — så är det inte på samma sätt med mig. Jag inbillar mig åtminstone att jag kan se hela giftproblematiken som en helhet. Då finns det ingen orsak att göra särskilda undantag även om det kan beröra mig personligen.